Fru talman! Först vill jag tacka Martin Nilsson för att han har besvarat några av de frågor som jag hade i mitt anförande. Martin Nilsson säger att det är bra om lagen blir stark och tydlig, och det instämmer jag i till fullo. Men när det gäller lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning har § 3 blivit mycket svagare än vad i varje fall regeringen har tänkt sig i proposition. Vi i Vänsterpartiet menar nog ändå att lagen bör antas och verka för de svagas intresse. Det måste vara en förutsättning när vi stiftar lagar här i riksdagen. De får inte skydda de starka intressena eller dem som diskriminerar. Med den skrivning som nu finns är jag rädd för att de starkas intressen kommer att skyddas. Jag vill fråga Martin om han bedömer att vi på något sätt kan ta upp den här skrivningen i utskottet.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att nu låta den här lagstiftningen verka och att se vad den får för konsekvenser. När det gäller det här avsnittet skriver utskottet: Det är dock inte uteslutet att det i mycket speciella undantagsfall kan vara berättigat att väga in arbetstagarens och arbetssökandens etniska tillhörighet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuella läggning. Det är då inte fråga om att legitimera diskriminering, utan det handlar just om de fall då de här förutsättningarna faktiskt kan ha en avgörande betydelse för möjligheten att klara ett jobb. Jag tror att det är ganska uppenbart för de flesta av oss att det inte är rimligt att begära att Svenska kyrkan skall anställa en muslim som präst eller omvänt. Det finns ju ibland vissa fall då exempelvis religionen faktiskt är ett krav. Det kan också finnas fall då religionsfriheten inskränker på andra sätt. Jag tycker att man skall följa detta och se vad det får för konsekvenser. Jag tror faktiskt inte att utskottets eller regeringens förslag skall tolkas på det sätt som jag vet att somliga har valt, nämligen att det nu blir fritt fram att diskriminera homosexuella inom kyrkan. Det är inte avsikten, och det tror jag inte heller kommer att bli tolkningen av de skrivningar man gör, varken i utskottets eller i lagstiftningens text.
Fru talman! Jag instämmer helt i Martins tolkning när det gäller det här med restriktivitet. Jag tror inte heller att det blir så många som kommer att drabbas av den här typen av diskriminering. Men de som drabbas tillhör en svag grupp. När vi formulerar en lag tycker jag att det är viktigt att vi tänker på allas intressen och försöker tillgodose allas möjlighet till en bra och rättvis behandling. Martin betonar också individens rätt. Det är faktiskt så att vi har fått brev och annat från grupper som har varit väldigt bekymrade på grund av den här skrivningen i lagen. Tyvärr kan det nog finnas konservativa krafter som använder den som ett argument för att inte t.ex. anställa homosexuella inom kyrkan. Det kan finnas, och därför skulle jag vilja att det var lite tydligare.
Fru talman! Det finns all anledning att följa denna fråga, och jag tror att vi får anledning att återkomma till den. Men det är också viktigt att se hur lagstiftningen kommer att tolkas, vad den innebär i mycket speciella undantagsfall och vilken betydelse ett domstolsutslag faktiskt lägger i den. Jag tror att det skall vara tydligt att det är en förutsättning för att klara jobbet att man exempelvis har en viss religion eller en viss sexuell läggning. Jag tror att det i extrema undantagsfall kan spela roll, men det är verkligen i fåtalet fall. Vi skall bevaka frågan, och vi skall se vad som händer. Blir det en sådan tolkning som somliga befarar får vi ta upp den till förnyad behandling.
Fru talman! Vi fick en intressant definition av vad kluvenhet skulle vara. Jag menar att den som förordar en lagstiftning, en sammanhållen lag, är mindre kluven än den som förordar flera lagar och rider tre hästar samtidigt. Den rollen och den största kluvenheten får i så fall Socialdemokraterna ta på sig i jämförelse med Folkpartiet, åtminstone i dag. Sedan är inte heller Martin Nilsson helt befriad från det han säger att andra håller på med, "högtidstal". Han säger att det inte hjälper dem som har råkat illa ut. I bästa fall kan det bli signaler framåt. Han talar om den rättvisa behandling som många invandrare saknar i arbetslivet och har förhoppningen att den kommer. Jag instämmer i den förhoppningen. Men jag skall också säga att här har regeringen haft ett mycket stort ansvar genom att faktiskt inte ta tag i den typ av frågor som skulle gynna invandrade medborgare att lättare komma i fråga för anställningar. Sedan, fru talman, skall Martin Nilsson ändå hållas räkning för att han ser fler jobb som något viktigt. Det är ju också en del underlåtenhet från regeringens sida att komma med i annat sammanhang, nämligen att vi får en breddad och utbyggd arbetsmarknad. Får vi det reducerar vi kraftigt de tillfällen då diskriminering kan bli aktuell. Det är viktigt med en utbyggd arbetsmarknad och med fler nya jobb. Det minskar risken för diskriminering i arbetslivet. Där har regeringen en hel del att återkomma till.
Fru talman! Jag tror att Elver Jonsson och jag säkert kan ta en debatt om arbetsmarknads och tillväxtpolitik i något sammanhang, men det gäller ju inte debatten här och nu. Vi kan vara överens om själva grundförutsättningen, nämligen att det för de utsatta grupperna på arbetsmarknaden är oerhört viktigt att sysselsättningen ökar. Men dit tar vi olika vägar. Jag tror att det förutom de generella tillväxtinsatserna också är viktigt att ha riktade insatser när det gäller de här grupperna. Många av de insatser den socialdemokratiska regeringen har gjort har just varit sådana att de har kommit till extra stor nytta för invandrargrupper. Jag vill ändå bara säga något om detta. Storstadspropositionen är ett exempel, liksom insatserna mot segregation, kunskapslyftet och satsningen på grundläggande utbildningar. Det ger förutsättningar för invandrare att få bra kunskaper för att faktiskt kunna komma ut på arbetsmarknaden. Jag för min del tycker nog att det är mer värdefullt för integration och minskad diskriminering än den informationskampanj Elver Jonsson i sina reservationer vill sätta i gång. När jag pratar om att Folkpartiet är kluvet tycker jag att det baserar sig på att man i en reservation skriver att det är svårt att balansera kampen för nya jobb mot de lagförslag som regeringen nu har lagt fram. Ett i och för sig mycket lovvärt lagförslag kan få till följd att man slår undan benen för företagare genom att ställa orimliga krav på dem t.ex. när det gäller skadestånd. Reglerna får till följd att arbetsgivare drar sig för att över huvud taget anställa personal. Skall man ha en lagstiftning som spelar någon roll, eller skall man inte ha en lagstiftning som spelar någon roll? Det är ju där Folkpartiet är kluvet. Sedan tycker man i Folkpartiet att det är kluvenhet att ha tre lagar. Själv vill man föra in alla de här tre lagarna i en lagstiftning med exakt samma text. Det skall också vara exakt samma regler när det gäller aktiva åtgärder, när det gäller direkt diskriminering och när det gäller bevisregler. Och så skall det inte vara krångligt för att det råkar stå i en lag i stället för i tre lagar. Substansen är ju exakt den samma. Kluvenheten är att man i Folkpartiet inte riktigt vet vad man vill. Vi vill ha en bra lagstiftning. Det är vi säkra på.
Fru talman! Det sista var ett häftigt påstående med tanke på det motstånd som socialdemokraterna har visat i det förgångna när det gäller t.ex. införande av den jämställdhetslag vi lever med i dag. Martin Nilsson sade i ett tidigare inlägg att det hade varit vissa fördelar med att få lagen samordnad, men att det nu är bråttom. Javisst är det bråttom. Men ansvaret för att det inte är någon samordning måste ändå läggas på regeringen. Nu är Martin Nilsson och Socialdemokraterna beredda att lägga det ansvaret på småföretagaren i Gislaved och Gnosjö. Det är möjligt att han klarar av att hantera det. Men det vore en illusion att tro att det inte skulle föra något slags negativ effekt med sig. Eftersom vi var överens om hur viktigt det är med fler och nya jobb tror jag att det blir en sådan punkt som vi behöver iaktta och förmodligen justera. Det är, fru talman, självfallet viktigt hur en lag ser ut, vad den innehåller substantiellt och vilka signaler den ger. Vi har också alla i vår dagliga vandel och gärning i vuxensamhället ett ansvar när det gäller den diskriminering som har pågått och pågår på en rad områden. Det hindrar inte att bristen på samordning klart lyser igenom i det som kan kallas första steget till en lagstiftning för förhindrande av en orättfärdig diskriminering.
Fru talman! Jag tycker att man skall vara självkritisk i en sådan här debatt, och vi socialdemokrater kan fundera över om vi inte under lång tid hade en överdrivet stor tro på parternas förmåga att klara diskrimineringsproblem på arbetsmarknaden. Jag kan därvidlag ge Elver Jonsson rätt när det gäller jämställdhetslagen. Folkpartiet skall ha en eloge för att man under den tid när det fanns ett stort mittenblock i politiken klarade att leverera en diskrimineringslagstiftning. I den handikapputredning som Bengt Westerberg fick ta emot fanns ett förslag om förbud mot diskriminering av handikappade i arbetslivet. Det såg vi inte mycket av, men det berodde kanske på att Folkpartiet då inte längre var ett lika starkt parti utan tvingades in i andra partiers fålla. Vi har nu goda förslag till en diskrimineringslagstiftning, men det finns något som jag fortfarande inte kan förstå. Många säger här att det är oerhört viktigt med en samordnad lagstiftning. Också jag tycker att det vore bra med en samordnad lagstiftning, och vi skall försöka få fram ett sådant förslag. Ändå måste man förklara varför det blir så oerhört mycket enklare. Moderaterna är ärliga och säger att det inte bara blir enklare med en enda lag utan också att lagen skall innehålla mindre av substans. Många, inklusive Elver Jonsson, säger här att substansen skall vara densamma men att det bara skall vara en enda lag, eftersom det då blir så oerhört mycket enklare för alla småföretagare. Varför skulle det bli enklare för småföretagarna att vidta aktiva åtgärder om de råkar vara föreskrivna i lagen mot diskriminering i arbetslivet än om de skulle finnas i lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet? Varför skulle det vara enklare att undvika diskriminering, om föreskrifterna råkade finnas i denna lagstiftning i stället för i de andra lagstiftningarna, när man ändå vet vad de innebär? Det viktiga är ju att vi förmår sprida substansen, så att den blir förstådd. Det är ett pseudoargument som man här för fram, för att undvika att ta upp diskussionen om substansfrågorna om hur vi skall undvika diskriminering och hur en praktisk lagstiftning härom skall se ut. Detta har vi levererat. Somliga vill opponera mot det, men då får man hitta på lite bättre alternativ än att klaga på formen.
Fru talman! Den hittillsvarande debatten har visat att det finns en betydande samsyn på diskrimineringen som problem och företeelse i det svenska samhället. Jag har i mitt inlägg redovisat varför vi har kommit fram till en annan slutsats än regeringen av denna samsyn och varför vi sålunda underkänner lagförslagen och ger regeringen bakläxa. Det har inte att göra med att vi på något sätt skulle ta lättare på diskrimineringen. Det finns däremot säkerligen en skillnad mellan oss i synen på lagstiftning som instrument för att komma till rätta med fördomar. Jag tror, ärligt talat, att min och Martin Nilssons viktigaste uppgift i kampen mot diskriminering inte ligger i vår roll som lagstiftare utan mer i hur det politiska ledarskapet utövas, i hur vår opinionsbildande roll utnyttjas och i hur vi agerar. Låt mig ge ett exempel. Juan Fonseca skrev för några dagar sedan i Dagens Nyheter om det monumentala motståndet mot att släppa in invandrare i arbetarrörelsen. Han berättade om hur det ställs outtalade krav inom socialdemokratin och LO på hudfärg, födelsespråk och kulturella erfarenheter. Jag vet inte om han har rätt, men han var till för inte särskilt lång tid sedan socialdemokratisk riksdagsledamot. Om de problem som han skisserar är korrekt beskrivna är det ganska uppenbart att dessa inte i första hand löses genom att Martin Nilsson och andra stiftar lagar utan genom att de agerar i arbetarrörelsen utifrån de värderingar som han har talat för från denna talarstol. Björn Rosengren har gått ut med kritik mot att vi är sämst i världen på att anställa invandrare, men han har också visat att detta inte är så lätt. Under två och ett halvt år som landshövding lyckades han inte rekrytera en enda invandrare, trots att han anställde 78 Inte heller detta är en problematik som man kommer åt med lagar, utan man måste gå till sig själv, till sin hjärna och till sitt hjärta, för att förändra ett och annat.
Fru talman! Jag tycker gott att vi kan diskutera även traditioner inom respektive partier. Det skall vi självklart också göra. Det är en viktig uppgift att diskutera opinionsbildning, information och upplysning i de här frågorna. Därom är vi inte på något sätt oense. Det ligger också i förslaget att diskrimineringsombudsmannen, som har en roll i detta, skall sprida goda exempel och arbeta med opinionsbildning gentemot arbetsmarknadens parter för att ge information om hur man kan jobba för mångfald på arbetsmarknaden. Jag tycker ändå att Mikael Odenberg kommer undan lite väl enkelt och försöker smita undan från sakfrågan. Vi kan se fall efter fall av diskriminering där det är uppenbart att personer är förbigångna. Deras individuella rätt att faktiskt få sin sak prövad kränks gång efter annan. Då säger Mikael Odenberg: Låt oss sprida lite information! Låt oss ha lite av opinionsbildning! Jag tänker mig lite tillbaka och funderar på hur Mikael Odenberg skulle ha argumenterat om han hade stått i denna kammare när beslutet om förbud mot barnaga en gång i tiden fattades. Då hade han sagt att det är en fråga om information, opinionsbildning, attityder och värderingar. Det skulle han också absolut ha haft rätt i. Visst är det så, och detta gäller också på arbetsmarknaden. Men då är frågan: Kan lagstiftning i någon mån förändra värderingar och attityder i samhället? Säkerligen har Mikael Odenberg rätt också i att vi har olika syn på hur långt man kan använda lagstiftning. Jag tycker att förbudet mot barnaga är ett ganska fint exempel. Vi stiftade en lag som inte genomgående var så oerhört väl förankrad. Somliga tyckte att det väl var en onödig lag, men den har faktiskt inneburit förändringar i det sätt som folk agerar på. Vi måste våga säga att diskriminering inte är okej. Om den inte är okej skall vi också visa det i lagstiftningen. Det är en individuell rättighet att få sin sak prövad utan att bli bedömd utifrån vilken grupp man tillhör. Denna individuella rätt skall finnas i samhället, och vi står för den. Jag hoppas att också moderaterna kan stå för den någon gång i framtiden.
Fru talman! Helt kort - jag har ingen anledning att upprepa mitt inledningsanförande. Jag har mycket tydligt klargjort att vi givetvis inte utesluter en lagstiftning för att skydda den enskilde individen. Men vi tycker inte att de tre lagförslag som har lagts på riksdagens bord motsvarar de krav som vi menar att man måste ställa på en diskrimineringslagstiftning. Jag har i mitt inledningsanförande och vi har i våra reservationer redovisat varför vi anser att det förhåller sig på det sättet.
Fru talman! Det betvivlar jag inte alls, och det är något som man skall ha heder av. Men det är samtidigt så, fru talman, att moderaterna med hänvisning till det generella avslagsyrkandet har valt att inte ta ställning till de förslag som nu redovisas. I sina motivtexter skriver de dock tydligt att de har starka invändningar mot det som är substansen i lagstiftningen, nämligen att anställningen och rekryteringsförfarandet inkluderas i lagstiftningen. Man pratar om den fria anställningsrätten, om varför det skall finnas skadestånd vid oavsiktlig indirekt diskriminering och om att det inte finns ett strikt objektivt anställningsförfarande som man kan bedöma på samma sätt. Allt detta är ju olika sätt att säga att den viktigaste diskrimineringsformen, nämligen den som förekommer vid anställningsförfarandet, där de flesta fall av diskriminering faktiskt sker, inte skall inkluderas i lagstiftningen. I stället skall det till en mer generell och övergripande lagstiftning. Detta blir en tunn lagstiftning, som inte kommer att ha någon praktisk effekt för dem som faktiskt blir diskriminerade. Jag tycker att det är synd, och jag hoppas att vi kan nå fram till mer av samsyn kring en mer långtgående lagstiftning.

Fru talman! Lagarna är till viss del olika. I de fall där de är likalydande har utskottet gjort sitt bästa och gjort små korrigeringar för att se till att lagarna skall ha samma lydelse och att de skall vara så tydliga som möjligt. Det är samma diskrimineringsregler, samma krav mot indirekt diskriminering och samma krav mot trakasserier i alla de här lagarna. Det räcker faktiskt att man vet hur man skall bete sig utifrån en av dessa lagar, för då vet man det även på de andra områdena. Sedan finns det även substantiella skillnader. Det gäller t.ex. aktiva åtgärder. Jag tycker att man skall ta den här diskussionen, men att den här diskussionen inte är så vansinnigt lätt som somliga ledamöter i den här kammaren försöker göra den till. Det visas ju faktiskt av det faktum att alla partier hyser en väldigt stor tveksamhet när vi kommer till frågan om man också i den här samordnade lagstiftningen skall inkludera jämställdhetslagen. Då börjar man tveka, och Margareta Andersson och andra har också gjort det i sina reservationer. Skall den verkligen in här? Där finns ju också ett par avvikande inslag på samma sätt som det finns det när det gäller det etniska och kravet på aktiva åtgärder och när det gäller funktionshindrade och krav på anpassning. Så det finns grundläggande likheter, men det finns också olikheter, och det gör faktiskt att det inte är så där vansinnigt enkelt. Jag måste säga att jag tycker att det är lite beklagansvärt att Centern, som säkert i grund och botten inte har någonting emot ganska långtgående diskrimineringsregler, väljer en linje som skulle innebära en förskjutning och en försening av en effektiv lagstiftning med säkert ett halvår eller ett år, vad vet jag. Det är ett problem, och jag tycker att det är synd att Centern har kommit fram till den inställningen.

Fru talman! Krångligheten i de här lagstiftningarna är den här debattens kraftigaste och mest övervärderade faktor. Det här är inte mer krångliga lagar än någon annan diskrimineringslagstiftning. Det är en tydlig lagstiftning som säger vad man får och vad man inte får göra. Jag tror inte att den enskilde småföretagaren i Gislaved eller Gnosjö eller någon annanstans kommer att sitta och lusläsa lagarna. Han kommer att få sina informationsblad från sin arbetsgivarorganisation om vad den här lagen innebär. Den kommer att säga att diskriminering inte är tillåten av de här grupperna, och det får inte gå till på det här och det här sättet. Och det är samma regler dem emellan, så det kommer att synas väldigt tydligt. Det kommer också att synas tydligt att det finns vissa särskiljande drag mellan de här lagarna, så krångligheten är en övervärderad faktor. Jag är helt övertygad om att det inte hade blivit mindre krångligt om man hade lagt dem i ett häfte än om man hade lagt dem i tre häften. Det kan finnas andra skäl för det, men det handlar inte om krånglighet först och främst.

Fru talman! Vi kristdemokrater har framhållit i våra motioner att det är mycket angeläget att man genom de lagar vi här i kammaren i dag skall fatta beslut om skall få ett nytt verktyg för att ta itu med olika typer av diskriminering. Respekten för alla människors personliga integritet, oavsett ras, religion, kön, handikapp eller sexuell läggning, är en förutsättning för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Det är viktigt att vi tar diskrimineringsfrågorna på stort allvar. Det är också uppenbart att vi har problem med diskriminering i samhället. Det gäller t.ex. invandrare som inte får jobb, inte på grund av brist på kunskap eller kompetens utan bara på grund av att de har ett utländskt klingande namn, eller handikappade som nekas jobb trots att de egentligen kan jobbet; det är inte där handikappet sitter. Andra uttryck för diskriminering är det oprovocerade våld som homosexuella utsätts för. Eftersom vi vet att det faktiskt förekommer diskriminering i samhället och arbetslivet anser vi att lagarna behövs för att påverka människors attityder. Utifrån de här tankarna anser vi att de nuvarande lagarna inom arbetslivet har en viktig funktion att fylla. Inte minst lagens normativa betydelse är viktig att poängtera. Men trots att vi i grunden är positiva till de föreslagna lagarnas intentioner anser vi att det är omotiverat att för detta ändamål införa tre nya lagar med nästan identisk uppbyggnad. För både företagare och enskilda arbetstagare innebär denna föreslagna ordning med tre lagar onödigt krångel och en mer svåröverblickbar situation vad gäller diskriminering i arbetslivet. De tre lagförslagen hade med fördel kunnat samordnas i en lag. Det förefaller också omotiverat att ha tre parallella myndigheter eller institutioner för att hantera frågor om diskriminering i arbetslivet. I enlighet med vad som förordas i våra motioner bör de tre ombudsmännen som berörs av lagförslagen samlas i en myndighet. De skulle då kunna samarbeta och jobba på ett kraftfullare sätt. Utskottsmajoriteten har givit uttryck för samma synsätt som vi kristdemokrater har och utgår från att ett utredningsarbete skall komma i gång på lite sikt med syfte att samordna lagstiftningen. Det är också en viktig anledning till att vi kristdemokrater inte anser att det finns tillräckliga skäl för att fördröja ikraftträdandet av den föreslagna lagstiftningen. För oss är det angeläget att samordningen inte fördröjs. Den utredning som skall komma till stånd måste enligt vår mening vara slutförd inom denna mandatperiod. Det är viktigt att utformningen av den här typen av lagstiftning är balanserad mellan å ena sidan enskilda individers skydd och å andra sidan företagens, och särskilt de små företagens, intresse av att slippa omfattande och krångliga regler. En samordning av lagarna för de nu berörda slagen av diskriminering är därför angeläget. Vi vill därför betona vikten av att man i det kommande utredningsarbetet har båda aspekterna för ögonen. Reglerna måste utformas så att de blir ett effektivt verktyg mot diskriminering, samtidigt som de inte i onödan hämmar företagarnas vilja att anställa. Vi har också i våra motioner pekat på det självklara med att de olika ombudsmännens uppgifter regleras av riksdagen genom lag och inte som en förordning som regeringen med ett klubbslag kan ändra. Även här kan vi se att utskottet tillmötesgår kristdemokraternas önskemål. Särskilt glädjande anser vi att det är då majoriteten på vår inrådan varit med och förtydligat skrivningarna kring ideellt eller annat särskilt intresse, vilket gör att individers integritet och eventuella ideella eller religiösa övertygelser inte kränks utan båda intressena tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Det innebär enligt vår mening att alla ideella föreningar eller verksamheter, såsom religiösa sammanslutningar och organisationer för handikappade, invandrare eller homosexuella, tryggt kan anställa nyckelpersoner som har nära samband med verksamhetens kärna utifrån föreningens ideologi utan att riskera att bryta mot lagens intentioner. I kristdemokraternas kommittémotion om handikappolitiken framhåller vi att Sverige i dag inte har någon lag som förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättning. I allt kärvare tider med risk för att olika grupper hamnar i ett utsatt läge är det nödvändigt att införa lagstiftning. Lagförslaget mot diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet är ett steg framåt, men alltjämt saknas ett heltäckande skydd. En generell lagstiftning mot diskriminering av funktionshindrade är enligt vår mening nödvändig. Vi anser därför att en utvidgning av diskrimineringslagstiftningen inom alla områden bör ingå i utredningens uppdrag. För oss kristdemokrater är det självklart att det varit bättre om regeringen kommit med en samlad lag som behandlade diskrimineringsfrågorna i stort. Men efter de förbättringar av regeringens förslag som skett i arbetsmarknadsutskottet, och med tanke på angelägenheten av att inte fördröja ikraftträdandet av dessa lagar, är det förvånande att det i dag inte är total enighet bakom utskottsmajoritetens förslag. Mikael! Att moderaterna säger nej med hänvisning till företagarnas situation och bristen på helhetsgrepp är inte förvånande. Men helheten är i dag avsevärt förbättrad jämfört med regeringens förslag. Jag tror att man kan hävda att företagare som använder sig av vanligt sunt bondförnuft aldrig kommer att få problem med de nya lagarna. Det är däremot enligt min mening svårt att förstå Centerns agerande, då man i olika sammanhang vill framställa sig som de svagas enda försvarare. Margareta Andersson! Hur kan ni säga nej till AU:s betänkande med den enda konkreta motiveringen att det vore bättre om regeringen hade kommit med ett lagförslag - en ståndpunkt som även majoriteten delar? Centerns linje innebär att vi inte skall vidta några åtgärder i rätt riktning i väntan på att den fullkomliga lösningen skall komma via ett samlat lagförslag. Vore detta ett allmänt beteende i alla politiska sammanhang blev det inte många beslut fattade. Vi måste alltid kompromissa och får i många frågor nöja oss med att det var det näst bästa förslaget som det fanns majoritet för. Det vore därför glädjande om Centern omprövade sitt nej och anslöt sig till majoritetens förslag, som trots sin ofullkomlighet innehåller kraftiga förbättringar av lagstiftningen kring diskriminering i arbetslivet. Jag vill härmed yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande.
Fru talman! Jag har bara ett par korta synpunkter. Jag tycker att det var ett spänstigt, för att inte säga käckt, anförande som Jacobsson höll. Men sett till de motioner som åberopades och det man skriver i sitt särskilda yttrande överger man nu den kraftfulla linje som varit så väldigt viktig för kristdemokraterna. Av det kraftfulla anförandet blev det bara ett litet pip kvar. Nu är Magnus Jacobsson förvånad över att inte alla utan reservationer, precis som kristdemokraterna, är med på det här. Men det skulle vara intressant att veta: Vilka är dessa slående förbättringar som gör att kristdemokraterna inte finner anledning till någon invändning?
Fru talman! Nu pratade Elver Jonsson väldigt allmänt. Jag blev lite nyfiken på vad som skilde motionen och det särskilda yttrandet från det jag sade nu. Det sade han inte något konkret om. Den slående förbättringen, eller det vi argumenterar för, är att lagförslaget såsom det nu ligger på ett bra sätt väger de intressen som vi vill ställa mot varandra - individen, ideologi etnicitet etc. och även företagande. Vad vi däremot beklagar är att det kommer i den form det gör. Det är dock en formdiskussion, och där har vi inte landat i att formen är så farlig. I sak tror vi ändå att det här är en lagstiftning som går i rätt riktning. Sedan betonar vi återigen och har så gjort hela tiden, både i arbetsmarknadsutskottet och här i talarstolen, att frågorna måste utredas. Då får vi se vad de här lagarna får för konsekvenser, bl.a. för småföretagen. Blir det för krångligt måste vi se över det. Får det andra sneda effekter måste vi se över det också. Jag tror inte att vi har velat hit och dit, men vi har velat ha en lagstiftning.
Fru talman! Jag konstaterar bara att från de tydliga yrkanden som finns i motionen, och som man också framför här i talarstolen, går man till att nöja sig med att en utredning kan "komma i gång på sikt", som det står i det särskilda kd-yttrandet. Jag noterar svaret från Magnus Jacobsson.
Fru talman! Ja, det är korrekt att vi tillsammans med majoriteten har gjort en viss kompromiss i förhållande till det ideala, nämligen våra egna motioner. Men återigen: Vi tror att det är viktigt att komma i gång med de här lagarna och har därför, likt Folkpartiet, sagt ja till utskottet. När det sedan gäller utredningen kommer vi att jaga sossarna. Det här skall utredas inom den här mandatperioden. Jag tror att sossarna vill att det tar lite längre tid; det handlar väl lite om vilken tid man anser sig behöva för att se hur lagarna fungerar i praktiken. Men vi kommer att följa frågan med stort intresse, och vi skall ha en utredning av vad det hela får för konsekvenser, bl.a. för småföretag men även för andra organisationer.

Fru talman! Jag tror att alla här inne har varit överens om att det hade varit önskvärt med en lagstiftning när det gäller de här tre områdena. Margareta Andersson talar om respekten för dem som skall följa lagarna. Men det är väl inte så svårt. Man får inte diskriminera en kvinna bara därför att hon är kvinna. Man får inte diskriminera en handikappad bara därför att han är handikappad. Man får inte diskriminera en homosexuell bara därför att han är homosexuell. Man får inte diskriminera en religiös bara därför att han är religiös. Det är ju det vi säger! Det är det lagen kommer att handla om. Var en enskild jurist sedan måste hitta papperen då det uppstår en tvist är väl inte ett så farligt problem. Vore det inte enklare att nu ta de här lagarna i stället för att skjuta det på framtiden? Det är ju lite som Martin säger: Skjuter vi det på framtiden vet vi inte när det kommer tillbaka till det här huset. Det är inte mycket som kommer från regeringen till det här huset.

Fru talman! Det finns alltid en risk att lagstiftning blir ett slag i luften, speciellt en lagstiftning som har till syfte att påverka attityder. Personligen har jag varit mycket negativ till den typ av lagstiftning som vi här i dag skall besluta om. Men sedan har jag fått svart på vitt och sett verkligheten, t.ex. att mer än hälften av de funktionshindrade står utanför arbetsmarknaden medan drygt 70 % av den övriga befolkningen har arbete. Jag har mött en mängd funktionshindrade som trots bra utbildning och höga kvalifikationer står utanför arbetsmarknaden - och detta oavsett arbetsmarknadsläget. Allt detta har gjort att jag har ändrat mig. Mycket av debatten i dag har handlat om huruvida det här kommer att påverka och försvåra företagsamheten här i landet. Jag vill säga att jag tror att det är andra arbetsrättslagar och höga skatter som försvårar och som borde avskaffas eller ändras. Ta t.ex. USA, som har en mycket hård lagstiftning mot etnisk diskriminering och diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Inte har företagsamheten försvårats där. Nej, i USA blomstrar företagsamheten. För de funktionshindrades del kommer lagen att skydda mot diskriminering vid anställning, befordran, löne och anställningsvillkor, uppsägning osv. Men lagen ger inte rätt till arbete. Det är viktigt. Jag vet att de funktionshindrade är väl medvetna om att den inte ger rätt till arbete. Bara att få bli kallad till en anställningsintervju och bli bedömd utifrån vad man kan är ett stort steg framåt. I motion A722, där jag är medmotionär, tar vi upp vissa invändningar mot den här lagstiftningen, bl.a. gäller det arbetsgivarens skadeståndsansvar vid oavsiktlig etnisk diskriminering. Det kommer Gustaf von Essen att närmare gå in på senare. Vidare tar vi upp att vi skulle vilja ha en utvärdering av dessa lagar efter ungefär två år för att se om de har gett den effekt som var syftet. Om de inte har gjort det måste man överväga om lagarna skall ändras eller om de skall avskaffas. Trots vissa brister, trots att det hade varit bättre med en samlad lagstiftning och trots att det hade varit väldigt bra med en lagstiftning som omfattar mer än bara arbetslivet anser jag att vi som ett första steg måste anta de föreliggande lagförslagen i dag. Fru talman! Jag kommer under mom. 1 att stödja utskottet, dvs. jag stöder inte mitt eget parti. Trots att jag har vissa invändningar kommer jag som sagt att stödja utskottet. Under mom. 2 kommer jag att avstå.

Fru talman! Den lagstiftning som vi skall fatta beslut om i dag är ett steg i rätt riktning för att undanröja de fördomar som finns i vårt samhälle och som riktas mot människor som kommer från andra länder, människor med funktionshinder och människor med olika sexuell läggning. Men den är bara ett steg på vägen. Det är viktigt att vi går vidare. Häromdagen hade jag besök av en man som berättade att hans son är homosexuell. Sonen läste juridik och sökte sedan plats på en advokatfirma. Vid anställningsintervjun fick han frågan: Är du gift eller är du sambo? Han sade att han var sambo. Så var det inte mer med det och han fick jobbet. Sedan skulle det bli personalfest. Vis av tidigare erfarenheter visste han att det kanske skulle vara bra att tala om för festarrangören att sambon var av samma kön som han själv. Då blev det en oerhört kraftig reaktion på advokatfirman. Det var mot deras profil. Så här kunde det inte vara. Varför hade han inte sagt detta vid anställningsintervjun? Ja, det blev en het debatt, men sambon fick komma med på personalfesten till slut. Människor upptäckte på festen att det här paret var som alla andra. Enda skillnaden var att de var av samma kön. Så småningom lade sig debatten, och det gick mycket bra för den här mannen. Men det finns många som det inte alls har gått så bra för. Det här var en illustration från arbetslivet. Men problemen är mycket vidare än så. Den utställning som vi nu har i riksdagen, Ecce Homo, visar så oerhört tydligt bredden av problemet, intoleransen, diskrimineringen av människor med annan sexuell läggning, homosexuella, bisexuella, transsexuella. Därför är det viktigt att arbetet sker på flera fronter. Jag känner en viss oro när det gäller arbetsuppgifterna för den diskrimineringsombudsman som skall hantera frågorna rörande homosexuella och bisexuella.

I det här förslaget är det inte tydligt hur ansvarsfördelningen mellan Diskrimineringsombudsmannen och Folkhälsoinstitutet kommer att vara. Det som jag tycker att vi måste vara uppmärksamma på är att de uppgifter som i dag ligger på Folkhälsoinstitutet inte ramlar mellan två stolar, att man får en tydlig ansvarsfördelning och att det även finns finansiella resurser till att fortsätta detta arbete. Tittar vi närmare på vad det är för information och vilken utbildning om de homosexuellas situation som de studenter får som skall bli socialarbetare, läkare, poliser och advokater och som kommer att möta de här frågorna, finner vi att det är praktiskt taget ingen alls. Forskningen är mycket eftersatt. Forskningsrådsnämnden beslöt för ett antal år sedan att säga nej till att ta initiativ till forskning på det här området. Forskningsrådsnämnden har ju i uppdrag att stimulera forskning på underförsörjda forskningsfält. Det finns mycket som behöver göras här, och det är det som jag vill uppmärksamma i den här kammaren att vi skall ha ögonen på. Jag håller med Sven-Erik Sjöstrand om problemet med 3 § andra stycket. Den får inte tolkas så att homosexuella inte kan få bli t.ex. präster i Svenska kyrkan. Det finns farhågor för detta. Därför tycker jag att det var mycket bra att få höra Martin Nilssons utläggning kring den punkten. Jag hoppas verkligen att de som skall tolka de här lagarna inte bara läser propositionen, för så händer ibland, inte begränsar sig till att läsa bara proposition och betänkande, utan också tar till sig den debatt vi har fört i den här kammaren, där vi klart tydliggör vår avsikt med paragrafens tillämpning. Jag anser därför att just den här paragrafen skall bli en prioriterad fråga i riksdagens åliggande att följa upp hur våra beslut används ute på fältet. Den kan komma att slå väldigt fel. Med detta, herr talman, har jag sagt det jag ville framföra i kammaren. I övrigt instämmer jag naturligtvis i Elver Jonssons inlägg, som rör Folkpartiets samlade syn på det här betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i två av de föregående talarnas anföranden, dels i Barbro Johanssons, dels i Barbro Westerholms. Jag instämmer helt i det de har sagt. Rätten att få vara sig själv, rätten till sin egen identitet, att ha en identitet utan att bli diskriminerad är en oerhört central rättighetsfråga. I dag ser vi alltför ofta diskriminering på grund av att man har en annan etnisk tillhörighet, på grund av att man har en annan sexuell läggning, att man är homo eller bisexuell, på grund av att man har ett funktionshinder. Jag brukar alltid säga att det inte handlar om huruvida du har invandrarbakgrund eller inte, det handlar inte om huruvida du är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. Det handlar i grunden inte om huruvida du har funktionshinder eller inte. I grund och botten handlar det om det som Barbro gick in på, när det syns att du skiljer dig från mängden, när en person kommer till en fest på arbetsplatsen med någon av samma kön. Man diskrimineras när det syns att man är homosexuell, när det hörs att man har en brytning eller ett annorlunda klingande namn, när det syns att man har en annan etnisk bakgrund eller när det syns att man har ett funktionshinder. Så länge man inte skiljer sig från samhället i stort blir man inte diskriminerad. Det är det farliga. Det syns en förändring avseende de frågor som skall diskuteras i dag. Det är positivt att dessa lagförslag har lagts fram. Jag har länge jobbat med frågor som rör diskriminering och drivit hårt att det skall finnas en lagstiftning mot diskriminering på arbetsmarknaden vad gäller etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Det har tagit alltför lång tid innan lagförslagen har antagits i riksdagen. Vi är glada för att de skall antas i dag. Vi tycker inte att det är nödvändigt att avvakta en samordning och vänta ännu längre tills lagen antas. Även om vi på längre sikt vill ha en gemensam lagstiftning mot diskriminering har det dröjt alldeles för länge innan denna lagstiftning har skapats. Ett problem har varit att det har funnits många fall av diskriminering och det har inte blivit några fällande domar mot diskriminering i arbetslivet. Detta skapar en känsla hos dem som känner sig utsatta att samhället inte bryr sig. Detta har skapat en negativ utveckling i samhället där vissa utsatta grupper isolerar sig från majoritetssamhället. Det är en farlig utveckling. Denna lagstiftning är ett steg i utvecklingen där de utsatta grupperna kommer att känna att samhället bryr sig och att det finns en lagstiftning som kan tillämpas. Miljöpartiet arrangerade tillsammans med fackligt aktiva invandrare en hearing där många invandrarföreningar deltog. I fråga om lagen om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden fanns det tre saker som kunde tas med redan i dag. Det gällde dels att DO:s ställning skulle stärkas, dels att införa möjligheten till positiv särbehandling och dels att arbetstagarorganisationer, liksom diskrimineringsombudsmannen, skall ha talerätt till Nämnden mot diskriminering. I fråga om DO:s ställning har vi lyckats få till en förändring i riksdagen. DO:s ställning stärks gentemot propositionens förslag. Ställningen kommer att bli den DO själv efterfrågar och som föreslogs i den utredning som ligger till grund för lagstiftningen. I fråga om positiv särbehandling har man kommit en bit på väg. Utskottet pekar i betänkandet på att främjande av etnisk mångfald under vissa förutsättningar inte skall stå i strid mot förbudet mot indirekt diskriminering. Vi tycker att det är positivt, även om vi hade velat gå längre. Sedan har vi 3 § andra stycket, frågor som rör undantagsregeln. Vi delar den oro som har framkommit i plenum. Jag vill påpeka att i vissa fall, t.ex. RFSL, de homosexuellas förbund, måste homosexuella kunna vara överrepresenterade. Det problematiska uppstår när RFSL skall anställa t.ex. en vaktmästare. Då skall inte den sexuella läggningen, den etniska bakgrunden eller funktionshindret ha någon betydelse. Det är där den svåra situationen uppstår. Här vill vi att riksdagen noga följer utvecklingen och ser till att om lagen används på ett felaktigt sätt att någon åtgärd vidtas. Det är givet att en vaktmästare i t.ex. Svenska kyrkan skall kunna vara muslim eller skall kunna vara homosexuell. Här skall lagstiftningen användas, annars måste vi se över lagstiftningen och återkomma från riksdagens sida. Martin Nilsson har pekat på att man måste se över frågan. Det är vi glada över. Vi tycker att det är oerhört viktigt att facken får en roll och ett ansvar i integrationsfrågorna i frågan om att arbetstagarorganisationerna ges rätt att göra framställningar till Nämnden mot etnisk diskriminering. Facken i Sverige har tagit för lite ansvar i frågor som rör etnisk diskriminering. Talerätten ger dem en möjlighet och ett ansvar att jobba med frågor som rör diskriminering och mångfald i arbetslivet. Centern påstår att diskrimineringsombudsmannen var negativ till att lagen lades fram nu. Jag har talat med diskrimineringsombudsmannen. Hon sade vid hearingen i riksdagen att det var positivt att lagförslaget lades fram. Även hon hade velat se vissa förbättringar i lagen, och hon vill i ett längre perspektiv ha en samordning av de olika lagarna. Men det är positivt att hon får ett verktyg att jobba med i stället för att avvakta en vidare behandling. Det finns en risk att den behandlingen hade kunnat dra ut på tiden. Det finns olika uppfattningar i riksdagen i denna fråga. I frågor som rör diskriminering vill vi gå många steg vidare. Vi vill kunna ställa krav på företag att upprätta mångfaldsplaner. Det skall gälla företag med fler än tio anställda. Vi vill även utnyttja offentliga medel. Vi vill kunna införa antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling. Det är ett sätt att använda våra gemensamma medel för att påverka att företag inte diskriminerar. Att inte diskriminera borde vara en självklarhet i dag i samhället. Det är det inte. Här har Moderaterna sagt att i fråga om diskriminering är lagstiftningen inte viktig. Där håller jag inte med. Det är en signal till människor när det inte går att fälla ett företag för uppenbar diskriminering. Moderaterna är underrepresenterade i fråga om kvinnor och människor med invandrarbakgrund. Det är inte ett parti som är duktig på att föra talan i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservation 14. Reservationen rör Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi anser att ombudsmannens mandat bör täcka även frågor om diskriminering enligt brottsbalkens regler, precis vad som gäller för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Vi tycker att det av principskäl är olyckligt att homoombudsmannen har snävare befogenheter än diskrimineringsombudsmannen. Det är av vikt att homoombudsmannen kan jobba med frågor som även rör brottsbalken. Det är positivt att lagstiftningarna har kommit till rätta, att det finns en förbättrad arbetsrättslig lagstiftning mot diskriminering. Nästa steg från vår sida blir att lägga fram förslag om att förenkla och sammanföra de olika lagarna, gärna tillsammans med jämställdhetslagen. Vi hoppas att riksdagen kommer att gå vidare i denna fråga. Det finns mycket som behöver göras.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Det är ett oerhört stort och viktigt steg som tas i dag med den nya lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet. Det är ett stort steg för alla de människor som diskriminerats och diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet, sitt funktionshinder och/eller sin sexuella läggning. Det är ett viktigt steg då Sverige i dag som nation faktiskt tar ett tydligt ansvar och står upp för artiklarna i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Jag vill beröra de problem som vi i Vänsterpartiet ser i 3 § och som Martin Nilsson har svarat på tidigare. Den frågan har också tagits upp av Barbro Westerholm. Det gäller farhågorna vad gäller tolkningen av andra stycket i 3 §. I andra stycket framgår att förbudet inte gäller om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. I 4 § handlar det om indirekt diskriminering, och där står det i slutet av paragrafen: "Detta gäller såvida inte syftet med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av sakliga skäl och åtgärden är lämplig och nödvändig för att syftet skall uppnås." Martin Nilsson tog exemplet med att en muslimsk präst inte kan få jobb inom den svenska kyrkan. Det kan kanske ses som självklart. Men jag tycker att det är ytterst viktigt, som Martin Nilsson tar upp, att det här är en fråga som vi måste se på ytterligare och fördjupa oss i. Det kan inte vara så att en fråga om sexuell läggning skall kunna hänskjutas till samma fall som gäller t.ex. en muslimsk präst. Jag har försökt leta efter exempel där man kan jämföra etnisk tillhörighet eller funktionshinder med sexuell läggning, men jag har inte kunnat hitta ett enda exempel. Vidare tycker jag att det som Barbro Westerholm tog upp är viktigt när det gäller farhågorna för ansvarsfördelningen mellan ombudsmannen och Folkhälsoinstitutet. Det är viktigt att vi också här ser på hur det kommer att utvecklas och vad som egentligen kommer att hända mot bakgrund av den debatt som har förts här i kammaren. Herr talman! Vad gäller ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Homo, vill jag påpeka vikten av den roll som Homo kommer att ha. Det är väldigt viktigt. Man skriver i propositionen att ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning skall ha "såväl opinionsbildande som rådgivande och processförande roll". Det är ytterst viktigt.

Herr talman! Det är många som har diskuterat frågan om 3 §, och jag tycker att det finns anledning att återkomma något till den. Det finns i utskottets betänkande på flera ställen tydligt understruket att i den mån man vill hänvisa till specifika undantagsregler - detta är en av dem - måste arbetsgivaren kunna uppvisa klara och tydliga skäl och kunna sakligt redogöra för vilka dessa skäl är. Det är viktigt att säga att det kommer att finnas och att det finns sådana skäl. Religion är ett uppenbart sådant exempel. Jag tror också att det finns andra områden där vi skulle tycka att det finns sakliga skäl. Det har inte så mycket med de här diskrimineringsgrunderna att göra, men jag tror att Vänsterpartiet skulle tycka att det var trevligt om deras ombudsmän var vänsterpartister, därför att det är bra för att de skall kunna klara sitt jobb. På samma sätt kan det finnas fall där den religiösa eller den etniska tillhörigheten och kanske i vissa fall den sexuella läggningen är avgörande för att man skall klara jobbet. Jag kan tänka mig att generalsekreterare i RFSL är en sådan uppgift där det kan vara en viss fördel att ha en homosexuell läggning. Jag säger inte att det måste vara så, men jag kan tänka mig det. På samma sätt kan jag tänka mig att detta skulle kunna förekomma även i religiösa samfund som har en tydlig antihomosexuell läggning. Det beror inte på att jag älskar det, gillar det eller tycker om det, men det beror på att jag vet att religionsfriheten inkluderar även sådana samfund. Man kanske får se att det finns en konflikt mellan religionsfrihet å ena sidan och denna diskrimineringslagstiftning å andra sidan. Jag tror att vi får anledning att återkomma till detta. Jag tror inte att denna undantagsregel kommer att vara relevant för exempelvis Svenska kyrkan eller andra samfund som inte har en så klart uttalad syn på homosexualitet. Det kanske är så när det gäller Livets ord och andra samfund som har en mer uttalad antihomosexuell linje.

Herr talman! Jag har en från mitt parti avvikande uppfattning i den fråga som i dag diskuteras här. Jag har varit engagerad i invandrarfrågor och integrationspolitiska frågor i åtskilliga år, suttit med i utredningar men också sett verkligheten. Jag bara konstaterar rakt upp och ned att etnisk diskriminering i arbetslivet förekommer. Detta är ett faktum. Jag menar alltså att vi behöver en lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen är för tam och otillräcklig. Det är också rätt bråttom. Invandrares möjlighet att komma in på arbetsmarknaden måste förbättras. Det är mycket viktigt. Invandrare och utrikes födda har i dag en öppen arbetslöshet som ligger på 17-18 %, medan den för den svenska befolkningen i övrigt är 5, 6 eller 7 %. Det är enorma skillnader. Jag delar i och för sig den uppfattning som Mikael Odenberg har framfört om att det är viktigt med attityder och värderingar, att de måste ändras och att alla i botten måste gå till sitt eget hjärta i de här frågorna. Men det har inte hjälpt hittills! Det handlar om den enskildes rätt att bli behandlad på ett korrekt sätt både som arbetssökande och som anställd. Det handlar om att kränkningar inte får och inte skall förekomma. Det är vad det handlar om rakt upp och ned. Den lagstiftning som nu föreslås ställer jag mig alltså bakom, och jag kommer att rösta med utskottsmajoriteten. Det hade i och för sig varit bättre med en samordnad lagstiftning, men de här tre lagarna måste ändå ses som ett första steg. Det kan ibland vara viktigt att nöja sig med det näst bästa om man inte kan få det bästa på en gång. Den här lagen kan hjälpa den enskilde att få sin rätt. Den ger inte någon rätt till jobb i och för sig, men den ger en person rätt att få sin sak prövad, möjlighet att söka arbete på samma villkor och bli behandlad på samma sätt som andra arbetssökande. Lagen kommer också att ge tydliga signaler ut i arbetslivet, till företagare, till fack och till andra aktörer, att de skall hantera diskrimineringsfrågor med större varsamhet. Jag säger däremot klart nej till något slags kvoteringstänkande. Det finns ingen rätt för en man med mörk hudfärg att få ett jobb bara därför att han är mörk, men han skall ha samma chans som andra arbetssökande. Något slags kvotering vänder jag mig bestämt emot. Något slags positiv särbehandling är det heller inte frågan om, utan här är det bara frågan om att ge den enskilde rätt. Det finns några inslag i lagen som jag ställer mig tvekande till, och där vill jag hänvisa till Elver Jonssons inlägg i dess helhet. Jag delar helt hans uppfattning och farhågor när det gäller småföretagarnas möjlighet att hantera detta och hur man måste vara varsam när det gäller småföretagarnas situation. Det finns bl.a. skrivningar om s.k. aktiva åtgärder, som det är meningen att arbetsmarknadens parter skall överenskomma om. Vi vet inte riktigt hur det kommer att fungera. Det är också meningen att DO skall utge ett slags skrift - ett slags handbok om detta - som skulle ha varit framtagen till den 1 mars. Jag har inte sett någon sådan handbok än, men det beror väl på att det bara är den 3 mars. Det känns inte bra att stifta lagar som innebär att en arbetsgivare i slutändan kan bli skadeståndsskyldig utan att han genom att läsa lagen kan ta reda på vad det är som erfordras och vad som regleras. Det står ingenstans. Det har också JO påpekat. Där tycker jag att det finns en svaghet. Det har också uppmärksammats i socialförsäkringsutskottet, delvis på grund av mitt tjat när det gäller just den frågan. Jag tror att det är viktigt att socialdemokraterna och vi alla andra är medvetna om att det kan behöva ses över. En utvärdering måste komma till stånd efter något eller ett par år, så att vi kan se effekterna. Vi måste vara öppna för att föreslå eventuella förändringar, så att lagen inte motverkar småföretagarnas vilja och möjligheter att anställa. Jag ser nu att min taletid har gått till ända. Jag vill ännu en gång säga att jag helt ansluter mig till Elver Jonssons anförande, och jag ställer mig också bakom hans yrkande gällande reservationerna nr 5 och nr 8. I övrigt yrkar jag alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag är väldigt glad att riksdagen med så pass bred enighet som det förefaller kommer att ställa sig bakom de nu föreslagna lagarna. Samtidigt är jag naturligtvis besviken över att riksdagen inte i full enighet kan ansluta sig till förslagen. Den besvikelsen grundar sig på att vi ofta i högtidstalen ställer upp enhälligt bakom begrepp som "alla människors lika värde", "ingen skall behöva känna sig kränkt", "ingen skall behöva känna sig orättvist behandlad" och "alla skall behandlas lika". Visst luktar det lite bortförklaring, och visst får man en lätt fadd smak i munnen, när Moderaterna som parti ihop med Centerpartiet inte vill ställa upp på detta och skyller på att man vill ha en annan form. När Gustaf von Essen säger att man ibland får nöja sig med det näst bästa tycker jag att det finns all anledning att brett stryka under detta. Som vi alla som har sysslat med politik vet - åtminstone om vi har hållit på ett tag - är det inte alltid som vi får som vi själva vill. Vi får nöja oss med det näst bästa. Därför tycker jag helt enkelt att det är dåligt att Moderaterna och Centerpartiet inte kan ställa upp på detta. Att skylla på att det inte hade tagit så lång tid att utarbeta en samordnad lagstiftning tycker inte jag håller i detta sammanhang. De grupper som denna lagstiftning tar sikte på har alltför länge varit utsatta för diskriminering, har alltför länge varit åsidosatta i samhället och har alltför länge upplevt sig kränkta. Om vi nu har förslag som faktiskt flyttar fram positionerna - som inte löser alla problem, men som gör jämlikheten något bättre och rättvisan något större än hittills - borde riksdagen enhälligt kunna ställa upp bakom dem. Jag tycker också att man kan fundera över lagstiftningens funktionssätt och vad som blir resultatet av lagstiftning. Det finns ett förhållningssätt som innebär att man säger att vi inte skall stifta lagar om vi inte är helt säkra på hur de kommer att fungera eller om det inte är helt tydligt hur de skall tolkas. Det finns å ena sidan naturligtvis skäl att ställa upp på ett sådant förhållningssätt, men å andra sidan vet vi också att lagstiftningen ofta - kanske alltid - har den funktionen att den påverkar vårt förhållningssätt, vårt synsätt och vårt sätt att tänka. Lagstiftningen är opinionsbildande. Om det visar sig att den har oformligheter tycker jag också att man skall vara beredd att justera i efterhand. Men nu är det oerhört viktigt att riksdagen med väldigt stor tydlighet säger att alla människor har lika värde. Om man är funktionshindrad, om man har en avvikande sexuell läggning eller om man kommer från ett annat land eller tillhör en annan etnisk grupp har man samma värde. Då skall man också ha samma värde i arbetslivet.

Herr talman! Att vi alla skall ha samma rätt i arbetslivet, att vi alla skall bemötas och respekteras som de individer vi är och inte diskrimineras på ovidkommande grunder - därom är vi alla ense. Hans Karlsson finner det stötande att moderaterna och Centerpartiet inte tänker rösta precis så som Hans Karlsson tänker rösta. Jag kan inte tycka att det är uttryck för en särskilt tolerant inställning. Jag vill gärna till Hans Karlsson upprepa vad jag sade i ett tidigare replikskifte till Martin Nilsson. Jag förnekar inte att lagstiftning kan ha en opinionsbildande påverkan, men vår viktigaste roll i diskrimineringsfrågorna tror jag ärligt talat inte är lagstiftarens, utan det är det politiska ledarskapets, opinionsbildningens och agerandets roll. Jag citerade vad Juan Fonseca, till helt nyligen socialdemokratisk riksdagsledamot, skrev för några dagar sedan i Dagens Nyheter. Han talade om arbetarrörelsens monumentala motstånd mot att släppa in invandrare. Han berättade om hur det inom socialdemokratin och LO ställs outtalade krav på både hudfärg, födelsespråk och kulturella erfarenheter. Han pekade på - det är relevant för Hans Karlsson som LO-man - att LO-förbunden under många år totalt saknat invandrarrepresentation.

Herr talman! Jag medger utan omsvep att det också inom arbetarrörelsen finns skäl att arbeta med dessa frågor mera offensivt än vi har gjort hittills. Men detta, Mikael Odenberg, är inget argument för att vi inte skall ta några små steg framåt när vi har chansen. Det är inget argument för att vi skall avvakta med att stifta lagar i Sveriges riksdag, när vi faktiskt med denna lagstiftning kan skapa en större rättvisa och förhindra att människor blir kränkta. Jag tycker att det är ett dåligt argument, Mikael Odenberg.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det inte är ett argument mot att också som lagstiftare ta några små steg framåt. Det skulle vi också kunna göra om vi hade varit övertygade om att de tre propositioner som har lagts fram på riksdagens bord hade inneburit några steg framåt. Men vi befarar ju, som vi har redovisat i inlägg, i reservationer och i motioner, att denna lagstiftning kommer att förfela sitt syfte och att den kan medföra höjda trösklar för anställningsbeslut framför allt i små företag. Det duger naturligtvis inte att bara ropa på lagar när man ser samhällsproblem. Man måste också ställa höga kvalitetskrav på de lagar som passerar denna kammare. Och vi tycker inte att regeringens förslag uppfyller de krav som vi vill ställa på en diskrimineringslagstiftning.
Herr talman! Jag har haft förmånen att delta i utredningsarbetet när det gäller en av dessa lagar. Jag kan försäkra Mikael Odenberg om att vi ägnade ganska mycket tid åt att penetrera just detta; vi skall inte bygga nya trösklar eller höja de trösklar som finns. Men det får ju inte hindra oss från att försöka åstadkomma ett mera rättvist och jämlikt samhälle. Jag är tämligen övertygad om att dessa lagar inte innebär mer krångel. Om man som arbetsgivare har ett positivt förhållningssätt, en positiv ingång till det som dessa lagar tar sikte på är jag övertygad om att detta inte skall vålla några nya bekymmer. Och om det skulle göra det är jag övertygad om att det i den här kammaren finns en majoritet som är för att göra de klarlägganden och justeringar som behövs. Men oavsett om man är arbetsgivare eller har en annan roll i samhället måste man hela tiden försöka att jobba på ett sådant sätt att alla människor blir lika behandlade. I dag blir de inte det. Då tycker jag att det är vår uppgift som lagstiftare att med en skärpt lagstiftning markera att vi inte accepterar att människor blir kränkta.

Herr talman! Det är mycket glädjande att vi har fått den här nya skiljelagen. Sverige har ju blivit en stor nation på det här området. Det är då lägligt att vi får en modern lagstiftning. Det är alltså mycket tacknämligt. I det här sammanhanget har vår kommittémotion om handelsrätter kommit upp. Det förefaller möjligen lite udda, men det är kanske ändå inte det. Vi har i vår motion sagt att det finns stor kunskap och kompetens vad gäller straffrätten i de svenska allmänna domstolarna. Problemen i dag är de civilrättsliga frågorna. I t.ex. konkursmål krävs goda insikter i affärsredovisning, och alltför ofta saknas kunskap i dessa ämnen, vilket leder till tidsspillan, missförstånd och i förlängningen felaktiga avgöranden. Och i dag utarmar de privata skiljeförfarandena domstolarna. Flera företag väljer att lösa sina tvister i skiljedomstol, där förfarandet är snabbt och kompetensen är hög. Kvalificerad personal attraheras av de höga ersättningar som kan erbjudas i de sammanhangen. En utredning bör därför se över möjligheterna att regionalisera marknadsdomstolen till sex handelsrätter som skulle förläggas i Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå, dvs. hovrättsorterna. De skulle knytas till hovrätterna och handlägga större näringsrättsliga, konkursrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ekobrott av större betydelse. Koncentrationen av målen inom de näringsrättsliga frågorna skulle göra det möjligt för domstolens ledamöter att upprätthålla en hög kompetens. Detta vore ett sätt att återställa förtroendet för de allmänna domstolarna i dessa frågor. Handelsrätternas avgöranden skulle överklagas till Högsta domstolen. Och genom inrättandet av handelsrätter ökar kompetensen i de komplicerade näringsrättsliga målen, och personal frigörs för handläggning av andra mål. Jag noterar i betänkandet att Skiljedomsutredningen i sitt slutbetänkande har varit inne på tankar åt det här hållet. Det kände jag inte till när vi arbetade med vår motion, men det är ganska lustigt att notera att den utredningen har kommit fram till att sådana här särskilda avdelningar skulle inrättas vid tingsrätter i sex stora städer här i landet. I det här utredningsförslaget går man inte lika långt som vi gör. Det är betänkligt. På 80-talet var vi ju inne på att inrätta särskilda ekodomstolar, och det blev pannkaka av det. Det här med hur man skall göra är en knepig fråga. Men det är alldeles klart att man måste göra någonting. Vi har ju nu fått den här ekobrottsmyndigheten. Man kan ha synpunkter på den, men det har i alla fall gjorts ordentliga insatser när det gäller att försöka hantera de här mera komplexa målen. Och så kommer de in till allmän domstol där man ju inte kan hantera dem annat än möjligen undantagsvis. Det är djupt olyckligt. I den här rättskedjan måste kompetensen finnas hela vägen. Brister det någonstans fungerar det inte. Dessutom blir en allmän liten tingsrätt tekniskt sett helt blockerad, kanske ett helt år, om det kommer in ett stort mål. Man måste alltså göra någonting ganska radikalt för att få i gång den rättsliga apparaten. Det är inte heller rimligt att allmändomare skall kunna ha och upprätthålla kompetens inom det här området när de så sällan får avdöma dessa svåra mål. Men jag utgår ifrån att man i Regeringskansliet, med hänsyn till vad som sägs i betänkandet, frejdigt arbetar med detta och kommer med något rejält förslag som går i den här riktningen. Det räcker inte med små förändringar. Man måste skapa särskilda handelsrätter - som man har gjort i Danmark - som verkligen har den här specialkompetensen. Marknadsdomstolen skulle, som sagt, mycket väl kunna göras om till en sådan här handelsrätt, men den skall regionaliseras ned på hovrättsnivå. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen under mom. 4.

Herr talman! Regeringens proposition om ny lag för skiljeförfarande ersätter två lagar, den om skiljemän och den om utländska skiljeavtal och skiljedomar. Båda dessa lagar antogs 1929 och har alltså fungerat i 70 år och kan väl anses vara mogna för en modernisering. Vi lever ju i dag i ett mera internationaliserat samhälle som ställer helt andra krav. Därför tillsatte regeringen 1992 en särskild utredare som skulle se över skiljemannalagstiftningen, främst lagen om skiljemän. I juni 1994 och i augusti 1995 avlämnades delbetänkanden som sedan har remissbehandlats och nu resulterat i en proposition. Den nu föreslagna lagen vilar på samma grundprinciper som gällande rätt och betonar grundsatsen om parternas rätt till självbestämmande. Förenta nationernas handelsrättskommision, Uncitral, har också fått stå som modell vid utformandet av åtskilliga bestämmelser, vilket torde innebära att lagens användning i internationella sammanhang underlättas. Lagens bestämmelser är utformade så att handläggningen av skiljetvister skall kunna ske ändamålsenligt, säkert och snabbt. Lagen om skiljeförfarande föreslås bli tillämplig på tvister som parterna kan träffa förlikning om. I propositionen föreslås regler om hur en begäran om skiljedom skall gå till och om vad en begäran skall innehålla. När det gäller vilka som skall kunna vara skiljemän ställs inte några formella krav upp, men om parterna träffar avtal om det föreslås att tingsrätten skall få en allmän skyldighet att utse skiljeman. I fråga om antal skiljemän står det parterna fritt att bestämma, men har man inte kommit överens om annat skall antalet vara tre. Vardera parten utser en skiljeman och dessa två utser sedan en tredje. Skiljemännens uppdrag skall anses slutfört när de meddelat slutlig skiljedom. I den nya lagen ges vidare utförliga bestämmelser om parternas skyldighet att utge ersättning till skiljemännen och om hur ersättningen skall fördelas mellan parterna. Flera skäl brukar anföras som förklaring till att parter kan vilja föredra skiljeförfaranden framför rättegång i domstol. Skiljedomen är inte offentlig, vilket kan vara av betydelse i affärsförhållanden. Och den leder framför allt till ett snabbt avgörande av tvisten. Huvudregeln är att skiljedom skall meddelas inom sex månader efter det att skiljeförfarandet påkallades. Utskottet anser att de regler som finns ger skiljemännen goda möjligheter att hindra parterna från att obstruera så att skiljeförfarandet skulle dra ut på tiden. Utskottet är enigt om hela betänkandet sånär som på en enda punkt. Det gäller Kristdemokraternas motion om handelsrätter. Den har ju Rolf Åbjörnsson vältaligt uttalat sig om här. Det gäller var de skulle vara och vad de skulle handlägga. Men som också Rolf Åbjörnsson sade bereds ju Skiljedomsutredningens slutbetänkande i Justitiedepartementet. Detsamma gäller den rapport som Domstolsverket och Riksåklagaren lämnade i april 1998 om snabbare handläggning av ekobrottsmål. Utskottet vill därför avvakta beredningen från Justitiedepartementet och avstyrker reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall debattera behandlas ett antal förslag från regeringen om ändringar i rättegångsbalken jämte ett antal motioner som förslaget från regeringen har föranlett. Det är framför allt frågor om rättegångsordningen i hovrätt som berörs. Det bör understrykas att det här inte är någon ny fråga. Kammaren har vid ett antal tillfällen diskuterat de här sakerna. Generellt kan man säga att det finns behov av att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i hovrättsprocessen i akt och mening att få en större effektivitet och ändamålsenlighet så att hovrätterna skall kunna ägna sig åt väsentliga ting. Moderaterna har förutom de förslag från regeringen som vi bejakar aktualiserat två krav, två önskemål. Vi anser att en lagändring bör komma till stånd så att det skall bli möjligt att meddela tredskodom även i brottmål. Vi anser, vilket framgår av den första reservationen, att det är en av flera åtgärder som behövs för att komma till rätta med de många problem som ständigt aktualiseras då huvudförhandlingar i brottmål ställs in. Vi anser att om denna möjlighet utnyttjas och en sådan dom meddelas skall självfallet den tilltalade sedan kunna få målet prövat i sak genom att begära s.k. återvinning. Vi moderater är, liksom utskottet i stort, medvetna om att frågan om åtgärder mot inställda huvudförhandlingar alltjämt bereds inom Regeringskansliet. Utskottet har tidigare vid minst ett par tillfällen uttalat behovet av åtgärder och förslag från regeringen så att utskottet kan behandla frågan och riksdagen kan fatta beslut. Även denna gång pekar utskottsmajoriteten i betänkandet på att frågan bereds i Regeringskansliet. Där har vi moderater en uppfattning och en fråga till majoriteten. Det finns nämligen också markerat i utskottet att även om vi nu vet att det bereds finns det ingen tidsplan för beredningsarbetet. Det finns inga besked om när eventuella förslag kan komma till. Även om det bara var ett par veckor sedan utskottet justerade det här betänkandet kunde det finnas skäl att ställa frågan till majoritetsföreträdarna om man i dag här i kammaren skulle kunna ge ett närmare besked om den tidsplan som utskottet för några veckor sedan inte visste något om. Generellt sett anser ju utskottet, oavsett om man tillhör majoriteten eller minoriteten, att det är angeläget att det kommer förslag från regeringen så att vi kan fatta beslut och så att man måhända kan få en annan tingens ordning vad gäller vissa frågor i hovrätterna. Det är en fråga till Socialdemokraternas och utskottsmajoritetens talesman. Det är innebörden av reservationen 1. I reservation 3 har vi moderater ifrågasatt den nu gällande ordningen att den som döms till fängelse har en obetingad rätt att få tillgodoräkna sig avsutten häktningstid. Med nuvarande system har den dömde egentligen ingenting att förlora, om man uttrycker det så, på att överklaga. Det görs gällande att det finns en hel del av okynnesöverklaganden. Det finns anledning att göra en översyn av om detta är fallet och av effekterna av detta. Vi tycker från moderat sida att man skall ha en oinskränkt rätt, det är åtminstone en rimlig utgångspunkt, till denna avräkning i första instans, men man bör enligt vår uppfattning ifrågasätta den i andra instans. Det finns anledning till detta nu. Eftersom det här har varit i bruk sedan början av 70-talet finns det nu 25 års erfarenhet av det här. Det borde finnas underlag för en gedigen och förutsättningslös utvärdering av erfarenheterna av det nuvarande systemet. Efter en sådan utvärdering borde man kunna slå fast om det finns någonting att vinna i flera avseenden genom en inskränkning av detta system. Det är innebörden av reservation 3. Med det, herr talman, yrkar jag för tids vinnande bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid fenomenet med inställda domstolsförhandlingar i brottmål. I övrigt bifaller Miljöpartiet de förslag som finns i betänkandet. Domstolsförhandlingar i brottmål ställs alltså in i alldeles för stor utsträckning. Det är ett hinder för ett effektivt resursutnyttjande inom domstolsväsendet. Speciellt gäller detta när det ställs in samma dag som huvudförhandlingarna skall äga rum för att inte parter eller vittnen infinner sig. Enligt rättegångsbalken är villkoren för att få en rättegång uppskjuten ganska hårda. I princip räknas endast allvarlig sjukdom och avbrott i samfärdseln som laga förfall. Men i praktiken händer det alltför ofta att ett stort antal personer struntar i att infinna sig. I regeringens nuvarande förslag finns det ändringar. Det föreslås att den som anmäler förhinder i efterhand måste bevisa laga förfall. Annars kan rätten avgöra målet utan att hålla en ny förhandling. Det finns också ett annat förslag som gäller att överklagandet i hovrätten och HD skall kunna avskrivas om den som har överklagat inte kommer till en förhandling. Det här är förslag som vi bifaller, som sagt. Men det behöver göras mycket mer. Vid brottmål kan i dag en åtalad dömas i sin frånvaro när det gäller enklare fall, trafikbrott osv. Men eftersom problemet är så stort måste det komma mer förslag från regeringen just i fråga om dem som inte infinner sig. Det är alltså totalt 25 % av dessa brottmål i landet som ställs in, och Riksrevisionsverket har i sin utredning 1994 räknat ut att det kostar 70 miljoner kronor. Om man kan minska detta till 10 % av brottmålen skulle man spara 40 miljoner kronor, och det är ju miljoner som vi behöver så väl i rättsväsendet. De brottmål som ställs in samma dag är ju dyrast. De kostar 50 miljoner kronor. Detta handlar inte bara om kostnaderna. Kvaliteten i rättsprocessen blir också lidande när rättegångar får skjutas på framtiden. En framskjutning innebär två månader. Arbetsinsatsen för alla de inblandade är stor, och det extra besvär som det orsakar är stort. Sedan den utmärkta utredningen gjordes 1994 har även en utredning gjorts under 1995-1996 där man har undersökt 19 tingsrätter. Där finner man att 30 % av målen ställdes in och att det är en spridning mellan de olika tingsrätterna på 15-41 % när det gäller inställda mål. När man tittade närmare på orsakerna i Riksrevisionsverkets utredning fann man att det ofta handlade om delgivningsproblem och att det var där som skon klämde. Det nuvarande delgivningssystemet är inte som det borde vara. Bara i Stockholm är det sex fall av tio som misslyckas, trots att man i storstäderna har särskilda delgivningscentraler - om inte tingsrätten lyckas delge personerna överlämnas detta till polisen och delgivningscentraler. Men dessa fungerar inte heller. Det har väckts olika förslag om detta, men riksdagen har tydligen inte tyckt att detta har varit några bra förslag, eftersom man inte har återkommit. I betänkandet sägs det att frågan om inställda förhandlingar i brottmål fortfarande bereds men att man inte har någon tidsplan för förslaget. Nuvarande förslag skall leda till förbättringar. Det sägs också att det varken saknas analyser eller förslag till åtgärder i ämnet. Det sägs också att det är viktigt att regeringen tar erforderliga initiativ i frågan. Miljöpartiet föreslår att regeringen ägnar större kraft åt problemet, gör en djupare analys, tittar på de tingsrätter som ligger i topp - de ligger ofta inom Stockholmsområdet, men det finns även andra småorter som har ett stort antal inställda förhandlingar - och specialgranskar fallen för att se vilka lösningar som kan finnas. Regeringen bör ta ad notam det som står om delgivningen. Det kanske skall vara andra kontaktpersoner som skall involveras när det gäller delgivning och som via advokater och åklagare skall samverka med myndigheter. Därefter vill vi att regeringen återkommer med förslag. Problemet utreddes redan 1977. Riksrevisionsverket gjorde då en översyn som hette Tingsrätternas handläggning av brottmål. Där konstaterades att 37 % av brottmålen ställdes in. Domstolsverket gjorde 1988 en utredning som hette Handläggningssvårigheter. I den konstaterade man att 24 % av brottmålen ställdes in. Summa summarum har det alltså gått 20 år då problemet har identifierats, och stora pengar har runnit ur rättsväsendet, men fortfarande har inget gjorts. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Efter att jag har lyssnat på Kia Andreassons genomgång av problemen kan jag i stort sett instämma i det mesta av hennes beskrivning. Men jag förvånas lite över Miljöpartiets kläm i detta betänkande, att man skall fortsätta analysera detta. Uppriktigt sagt, vilket jag nästan tycker framgick av Kia Andreassons anförande, är problemen klart definierade och analysen nog tämligen väl genomförd. Vad som återstår är egentligen att utifrån den problembeskrivning och den analys som man gör och har gjort lägga fram ett antal förslag. Och det är framför allt förslagsdelen som Moderata samlingspartiet, och faktiskt även utskottet, efterlyser. Jag har lite svårt att se vad man skulle vinna på att ägna ytterligare tid åt fördjupade analyser. Det kommer i och för sig alltid att dyka upp nya problem framöver som kräver analys och överväganden. Men det finns ett antal problem och frågeställningar som jag menar är så väl analyserade att de faktiskt borde rendera förslag och beslut, och det är det som vi från Moderata samlingspartiet efterlyser.
Herr talman! Det är precis det som vi också efterlyser. Jag har inte sagt att man skall göra ytterligare utredningar, eftersom det finns sådana, men att tjänstemän på departementet och ytterst regeringen tar ett extra tag och gör en djupare analys av olika fall, att man gör fallbeskrivningar, och koncentrerar sig på delgivningssystemet, som jag också nämnde, och lägger fram förslag. Detta har inte riktigt gjorts i de utredningar som jag har läst. Man har bara påpekat att det finns hinder men inte gått djupare och talat om precis hur detta skall åtgärdas. Moderaterna föreslår en åtgärd, men jag tror att det behövs ett helt annat synsätt på detta, speciellt när det gäller delgivningsproblematiken.
Herr talman! När det gäller delgivningen är jag alldeles övertygad om att det finns ytterligare att göra. Jag tror också att ett antal saker är väl analyserade. I stort sett instämmer jag i det som Kia Andreasson säger, att det vore dags att lägga fram förslag, och det är det som vi efterlyser, och kanske efterlyser Moderaterna en något klarare framförhållning på den punkten från Miljöpartiets sida. Utskottet är ju i grunden överens om att det finns ett antal problem med dessa inställda förhandlingar. Det finns ett antal orsaker till dem, och rimligtvis borde frågan ha gåtts igenom under så lång tid nu att det vore dags att lägga fram förslag på riksdagens bord. Det är i alla fall innebörden i vad vi alla tycker. Sedan har vi uttryckt detta på lite olika sätt. Vi från Moderata samlingspartiet är kanske lite otåligare. Vi önskar ett snabbare framläggande av förslag. Herr talman, vi får väl senare höra från Socialdemokraternas talesman om det finns någon tidsplan som kan meddelas kammaren och utskottet, eftersom utskottet börjar bli lite otåligt och efterlyser dessa förslag.
Herr talman! Jag kan instämma i Anders G Högmarks otålighet. Det är därför som Miljöpartiet med denna reservation har markerat att vi nu vill att regeringen lägger fram förslag. Men vi vill inte som Moderaterna att det tas fram ett förslag, utan vi vill genom reservationen visa att regeringen nu måste ta ytterligare tag i alla de analyser och utredningar som har gjorts och återkomma. Vi kanske kunde ha tillagt tidsaspekten, men det har vi inte gjort i denna fas. Men det är en markering.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet Hovrättsfrågor, m.m. som vi behandlar i dag innefattar en del förslag till förändringar i rättegångsbalken som baseras på Hovrättsprocessutredningens betänkande Ett reformerat hovrättsförfarande. Förslagen tar sikte på de delar av utredningens betänkande som gäller åtgärder för ett mer ändamålsenligt hovrättsförfarande samt åtgärder för att begränsa stödet av mål till hovrätterna. Flera av förslagen har betydelse också för tingsrätterna och högsta domstolen. De förslag som föreligger utökar behovet till förbättringar och innebär en modernisering av rättsväsendet. Såvitt jag förstår är utskottet i stort överens när det gäller de förslag som föreligger och välkomnar desamma. Det finns trots all några delar där Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har reserverat sig. Moderata samlingspartiet anser att tredskodom bör kunna utdömas även i brottmål samt i likhet med Kristdemokraterna att den nuvarande ovillkorliga rätten för klagande som är häktad att tillgodoräkna sig tiden mellan tingsrättens och hovrättens domar som tid för verkställighet av fängelsestraff bör utredas på nytt i syfte att komma till rätta med s.k. okynnesöverklaganden. Miljöpartiet anser att de förslag som föreligger endast innebär marginella förändringar avseende utevaro m.m. och efterlyser därmed en djupare analys. Herr talman! Vi socialdemokrater anser i likhet med reservanterna att uppskjutna förhandlingar på grund av utevaro är ett stort problem och en onödig kostnad för rättsväsendet. Därav följer att det är viktigt att utöka förbättringarna. Vidare anser vi att de förslag som föreligger är ett steg i rätt riktning. Vi vet också att det alltjämt på departementet pågår ett arbete med ytterligare förslag till förändringar som kommer att innebära att utökade möjligheter föreslås för att komma till rätta med de problem som följer av att behöva ställa in förhandlingar. Utskottsmajoriteten anser att Miljöpartiets reservation är tillgodosedd genom att underlag finns för det beredningsarbete som har legat till grund för detta betänkande samt det arbete som pågår och som syftar till ytterligare förbättringar på det här området. Vad beträffar reservationen om avräkning av häktningstiden anser utskottsmajoriteten i likhet med regeringen, som i sin tur delar Hovrättsprocessutredningens bedömning, att det finns en påtaglig risk att en tilltalad, på grund av att han eller hon befarar att det totala frihetsberövandet kommer att förlängas, avstår från att överklaga ett avgörande som borde ändras av hovrätten. Enligt utredningen var det också mindre tilltalande att en sådan tänkt ändring skulle rikta in sig bara mot den minoritet av tilltalade som är häktade, inte också mot dem som är på fri fot. Herr talman! Med detta yrkar jag än en gång bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan förstå om det i inledningsanförandet kanske inte var inplanerat något besked om en tidsplan. I replikens form skapas dock tidsutrymme för det. Jag behöver inte upprepa min fråga. Det finns i dag från utskottet, som ju Ann-Marie Fagerström tillhör, en klar uppfattning om det angelägna att så fort som möjligt få fram någonting här. När det gäller tidsplanen undrar jag om det finns någon intention om att under våren få fram någonting. Det kan ju vara så att några frågor kan tas fram med lite förtur; man behöver ju inte komma med allting, även om det kan vara bra med en total överblick. Finns det någon hint om detta eller någon vägledning för kammaren och utskottet som nu kan meddelas här?
Herr talman! Jag kan förstå Anders G Högmarks och Kia Andreassons otålighet men jag kan lugna dem med att det kommer fler förslag; det är vi väl allesamman medvetna om. Förslagen kommer inom en snar framtid. Jag förmodar att vi alla är lika angelägna om att det blir bra förslag som kommer, att det kommer förslag som vi alla kan ställa upp på. De förslag som kommer, herr talman, innebär en modernisering av rättsväsendet - alltså en del av det beslut som vi i dag fattar. Därför tycker jag att vi måste kunna lugna oss och invänta de förslag som kommer.
Herr talman! Det är inte bara Kia Andreasson och jag som skall bli lugna. Utskottet har ju, som man kan läsa sig till, under de gångna åren uttryckt en viss önskan i riktning mot att få förslag och efterlyser någon form av tidsplan för detta. Jag uppfattar att dessa förslag kommer under våren. Förhoppningsvis är de då noga övervägda så att utskottet och riksdagen kan ta ställning till dem.

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt replikera på Kia Andreasson men eftersom jag inte varit med med i debatten får jag i stället tid för anförande. Det som Kia Andreasson här har framfört är oerhört viktigt. Det gäller alltså problemen med delgivning. Det är inte första gången som vi talar om den saken här i kammaren. Jag måste säga att det är häpnadsväckande att det inte har gjorts någonting på det här området som dramatiskt förändrat förhållandena. Egentligen skulle jag vilja affischera Kia Andreassons inlägg här över hela stan och fråga om svenska folket ställer upp på den här dårskapen som vi får leva med i rättsväsendet - detta är obegripligt. Det är hårda fakta som Kia Andreasson redovisar, och det är på nämnda vis. Var och varannat mål blir inställt, med allt vad det innebär i kostnader. Jag menar att detta i grunden är en ideologisk fråga. På 70-talet hade vi privata stämningsmän som fick i uppdrag att utföra delgivning. Det fungerade perfekt - det var aldrig några problem. Men sedan skulle det här av någon anledning, av ideologisk art, inte längre vara privat. I stället drogs detta in och blev förstatligat. Sedan dess har det inte fungerat; så är det. Man hittar på alla möjliga tricks för att så att säga gå förbi en reell delgivning. Det värsta exemplet handlar om aktiebolagen. Man anses delgiven bara det skickats i väg ett brev på Posten men vi vet ju hur Posten fungerar. Det är alltså utomordentligt allvarligt att man undviker det reala problemet, nämligen att få handlingen överlämnad rent fysiskt. Detta är ett rättssäkerhetsproblem och ett effektivitetsproblem. Vi har alltså haft ett system som fungerat. Varför kan vi inte återgå till det? Varför skall det vara så förtvivlat märkvärdigt att man av ideologiska skäl skall hålla fast vid ett förstatligande som inte fungerar? Det fanns heller inga uttalade problem med de gamla stämningsmännen, utan det fungerade. Det var i stället en rent teoretisk invändning som man hade här. Frågan till Kia Andreasson blir då närmast om hon kan tänka sig att återgå till det gamla systemet med privata stämningsmän. Tack, herr talman!
Herr talman! Jag har inte i detalj studerat det gamla systemet. Det fungerade säkert bättre än det nuvarande systemet, som ju inte alls fungerar. Det är vad jag har med i reservationen. Jag menar att regeringen och tjänstemännen på departementet skall analysera också äldre metoder när det gäller att komma med förslag. Det handlar då om möjligheten att omorganisera hela delgivningssystemet. Detta med att direkt gå tillbaka till det gamla systemet med de intentionerna och att förändra i rätt riktning finns med på önskelistan.

Herr talman! Hur höga skatter skall man belasta medborgarna med? En del tycker att det är häftigt att betala skatt. Andra definierar skatt som stöld. Man kan ha olika uppfattningar om hur stor andel av medborgarnas tillgångar som skall kunna dras in för att täcka statens och kommunernas utgifter. Oavsett detta innebär den grannlaga uppgiften att beskatta ett mycket stort ansvar för att alla medborgare behandlas på ett objektivt och rättssäkert sätt. Ytterst är det riksdagens ledamöter som har ansvaret för att detta verkligen sker. Skattemyndigheternas främsta uppgift är att utifrån gällande lagar ge staten vad staten tillhör utan att kränka den enskildes integritet eller dennes rättigheter. Tilliten till skattemyndigheternas förmåga att slå vakt om medborgarnas rätt är omistlig om det skall vara möjligt att fortsätta att taxera ut skatter. I den svenska historien har vi haft många skatterevolter där folket har rest sig för att slänga ut orättfärdiga fogdar som går över gränsen för vad folket ansett vara rättvist. Det har inte alltid varit skattens storlek som utlöst reaktionerna utan en bristande tillit till dåtida skatteindrivare. Dessa tänkte mer, eller kanske endast, på det fiskala intresset än på medborgarnas rättigheter. Ju högre skattetrycket är, desto större krav måste ställas på myndigheternas oväld. Vi moderater anser givetvis att skattebrott, i likhet med all annan brottslighet, skall bekämpas. Men det är mycket viktigt att detta inte sker genom att grundläggande krav på rättssäkerhet åsidosätts. Man skall kunna lita på skattemyndigheterna. Därför skall det finnas en klar gränslinje mellan den fiskala verksamheten och en brottsutredande verksamhet. I en rättsstat är det viktigt att rättssystemet har ordentliga resurser. Vi moderater föreslår därför i vårt budgetalternativ att domstols och åklagarväsendet skulle få ökade resurser för att bl.a. göra det möjligt att rekrytera fler åklagare men även för att på konsultbasis kunna anlita högt kvalificerad expertis inom det ekonomiska området. Det är direkt olämpligt och skadligt att låta viss typ av brottslighet utredas och bekämpas utanför det ordinarie rättssystemet. Det är därför stor risk att tilliten till skattemyndigheternas oväld minskar, vilket i sin tur kommer att öka medborgarnas benägenhet att försöka smita undan skattebetalningarna. Vi avvisade därför förslaget om inrättandet av de särskilda skattebrottsenheterna hos skattemyndigheterna när ärendet behandlades för ungefär ett och ett halvt år sedan. I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet. Enligt förslaget skall skattemyndigheterna i underrättelseverksamheten kunna behandla personuppgifter rörande personer som det inte finns någon brottsmisstanke mot. Visserligen skall myndigheterna inte kunna upprätta s.k. underrättelseregister för dessa, men man skall kunna ha särskilda utredningar och ha en automatiserad behandling av de här uppgifterna. Och det om personer som man inte har någon misstanke mot. Dessutom skall skattemyndigheterna enligt förslaget ha möjlighet att behandla s.k. känsliga personuppgifter i annan verksamhet än underrättelseverksamhet. Vad är det då, känsliga uppgifter? Ja, det definieras i lagen som att det kan vara ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter som hälsa och sexualliv. Det finns ett uttryckligt förbud i personuppgiftslagen mot behandlingen av den typen av uppgifter. Men i fråga om polisens verksamhet har regeringen funnit det motiverat med ett undantag i polisdatalagen. Då gäller det grova våldsbrott och sexualbrott. Men som regeringen skriver i sin proposition, som ligger till grund för betänkandet, kan det inte uteslutas att känsliga uppgifter kan förekomma i en utredning rörande skattebrott. Den aktuella debatten om IB och den registrering som där gjorts på uppenbarligen delvis lösa grunder borde få regeringen och riksdagsmajoriteten att besinna sig när man nu vill införa sådana befogenheterna för skattemyndigheternas registrering. Om vi gör avkall på huvudregeln att det måste finnas brottsmisstanke för att polis och åklagare skall kunna inleda en utredning, är vi ytterligare på glid från ett rättssamhälle där det är medborgarnas rätt som är grundbulten. I stället skall personuppgiftslagens regler gälla vid revision och annan kontroll som genomförs som av skatte och tullmyndigheten. Enligt personuppgiftslagen skall behandlingen av personuppgifter skriftligen anmälas till tillsynsmyndigheten innan behandlingen genomförs. Någon anmälan behöver inte göras om den personuppgiftsansvarige anmält till tillsynsmyndighet att ett s.k. personuppgiftsombud utsetts och vem det är. Vi anser, till skillnad från utskottsmajoriteten, att skattemyndigheterna skall ha personuppgiftsombud. På det sättet kan ett bättre integritetsskydd för medborgarna etableras. Herr talman! I det aktuella betänkandet behandlas även ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Det är enligt olika massmedier en mycket hög aktivitet i regeringen för att få till stånd tillväxt i Sverige. Vi har sedan i fjol åkt ned ytterligare ett pinnhål i den s.k. välfärdsligan. Välutbildade unga män och kvinnor flyttar från landet. Företag flyttar sina huvudkontor. Nyföretagandet är rekordlågt. Ja, visst bildas det en del nya företag, men det rör sig i allt väsentligt om enmansföretag utan större tillväxtambitioner. Tillväxtministrarna diskuterar med olika grupper. Nästan varje vecka ser vi att någon ny kommitté eller kaffegrupp tillsatts. En tidigare tillsatt grupp, Småföretagsdelegationen, lämnade redan under våren i fjol konkreta förslag till ett sextiotal förändringar. Men ännu har inte mycket, om ens något, av detta översatts i konkreta lagförslag, eller snarare förslag att ta bort tillväxthämmande bestämmelser. En fråga om är central i detta sammanhang och som föranlett flera enskilda motioner är reglerna om att erhålla ett s.k. F-skattebevis. Utan ett sådant är det omöjligt att starta ett företag. Vi moderater anser att nyföretagandet inte skall hindras utan i stället stimuleras. Vi menar därför att alla som begär ett F skattebevis skall få det, om det inte framstår som uppenbart att det föregivna företagssyftet är oseriöst. Då brukar det framhållas från regeringshåll att de nuvarande bestämmelserna ger skattemyndigheterna möjlighet att utan större dröjsmål utfärda F skattebevis. Men, herr talman, verkligheten är inte så idyllisk. Tvärtom kan vi nästan dagligen läsa om hur förhoppningsfulla nyföretagare stoppats. Jag har här i min hand ett dokument med ett färskt exempel på hur det kan gå till i verkligheten. om en F-skattsedel. Men eftersom en av styrelseledamöterna i bolaget utan ägarintresse varit styrelseledamot i ett fastighetsbolag som gått i konkurs förvägrades bolaget en F-skattsedel. Bolagets auktoriserade revisor skriver till skattemyndigheten och påtalar felaktigheten. I slutet av november, dvs. drygt fyra månader efter det första avslaget, får bolaget sin F skattsedel. I januari 1999, efter ytterligare skriftväxling, kommer ett beklagande från skattemyndigheten i fråga. Ärendet var enligt skattemyndigheten totalt felbehandlat. Det fanns ingen grund för avslag. Skattemyndigheten hade inte gjort erforderliga undersökningar. Man hade inte ens bemödat sig om att införskaffa kompletterande uppgifter från det sökande företaget. Herr talman! Givetvis begås det misstag. Men effekten för den enskilda medborgaren, som i det här exemplet, kan vara förödande. Det är därför som vi tycker att bevisbördan borde vara den omvända. Skattemyndigheterna skall inte sitta och bedöma om verksamheten är lämplig eller inte. Om man vänder på det hela och säger att alla får det när det inte är uppenbart att det är en oseriös verksamhet. Jag vidhåller att huvudregeln skall vara denna. Herr talman! Moderata samlingspartiet har ett antal reservationer i det här betänkandet. Jag står givetvis bakom samtliga men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet handlar om behandlingen av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet. Men det tar också upp en hel del motioner från den allmänna motionstiden och förslag förknippade med dessa. Jag skall först konstatera att varenda gång som man diskuterar skattemyndigheternas möjlighet att ingripa mot ekonomisk brottslighet och skatteundandragande har moderaterna någonting att erinra. Det har ingen betydelse om det handlar om olika typer av revisionsverksamhet, som s.k. gryningsrevisioner, eller olika typer av register som behövs för att effektivisera verksamheten. De är alltid emot. Och så säger de: Det är klart att också vi vill bekämpa ekonomisk brottslighet. Men i praktiken är man emot i stort sett vartenda förslag som läggs fram. Sedan återkommer diskussionen kring F skattsedeln. Visst är skattemyndigheternas tillämpning av gällande regler emellanåt en aning knepig. Jag har själv kommit i kontakt med ett antal f.d. avbytare som ingick i LRF:s avbytartjänst. De fungerade som avbytare hos olika jordbrukare. När de sedan skulle bilda en enskild firma var skattemyndigheten negativ till att utfärda F-skattsedel. När detta påtalades ändrade sig skattemyndigheten väldigt snabbt. Det är alltså problem med tillämpningen. Men dagens regler för att få ut en F-skattsedel är det inga större problem med. Att folk i stort sett automatiskt skulle få en F-skattsedel utfärdad ställer jag mig inte bakom. Jag är övertygad om att den här frågan kommer att lösa sig och att tillämpningen av gällande regler kommer att fungera. De roligaste reservationerna till detta betänkande är de där Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern pratar om förenklingar när det gäller deklaration och bokföring. Man kan ju faktiskt förenkla så pass mycket att det hela blir mycket svårt. Den gamla N1-blanketten, t.ex., är i dag så enkelt utformad att det är ett helsike att fylla i den. För företagare med någotsånär utbyggd kontoplan skall posterna föras in under ett litet antal kostnadsslag. Det tar tid och är jobbigt. Dessutom är det ganska fantastiskt att läsa reservationer från dessa tre partier om förenklingar. Det var ju ni som uppfann N6-blanketten, som är den mest vidriga deklarationsblankett som jag har träffat på. Det var ni som tillsammans med socialdemokraterna införde expansionsmedelsavsättningar för näringsidkare och räntefördelningen. Där är reglerna oerhört svåra för de mindre företagen. Sådana regler existerar och det är ni som har infört dem. Nu reserverar ni er för att det hela skall bli enklare. Det är möjligt att ni har ändrat er, att ni har insett att ni har fört en felaktig politik och infört felaktiga regler, men ni borde inte anklaga andra partier för att vilja ha snåriga och svåra regler. Det är ju ni själva som har stått bakom de värsta reglerna. Som sagt: Ta och studera N6-blanketten, Carl Erik Hedlund, och ta gärna upp en debatt kring denna blankett här i kammaren och förklara hur enkel den är! Vi har avgett två reservationer i det aktuella ärendet. Reservation 12 handlar om deklarationstidpunkten. Det vore lyckligt om den förenklade deklarationsblanketten hade samma inlämningstidpunkt som den särskilda deklarationsblanketten, dvs. den 31 mars. Det skulle ge en betydligt större möjlighet för skattemyndigheterna att granska de olika deklarationerna. Alla vet ju att semestrarna oftast infaller på sommaren. Sedan skall slutskattsedlarna skickas ut i början av september. Det innebär att det blir en oerhört pressad tidsperiod för granskning. När det sedan i en utredning föreslås att den allmänna och särskilda deklarationen skall ha samma inlämningstidpunkt som den förenklade deklarationen blir man lite förvånad. Det innebär alltså att den sammanlagda granskningstiden skall bli ytterligare koncentrerad. Vi vet i dag att skattemyndighetens personal har ett helsike att få det att gå ihop. Det är ont om folk, och dessutom skall deklarationsgranskningstiden inskränkas ännu mer. Det är ytterst märkligt att man inte inser att skattemyndigheten behöver de två månaderna på våren. Skattemyndigheten själv säger ju att någonting drastiskt måste göras om granskningen över huvud taget skall fungera. Jag yrkar bifall till reservation 12. Vår andra reservation handlar om inbetalning av kvarskatt. Förr i tiden hade man fram till april på sig att betala in kvarskatt. Arbetsgivaren drog då kvarskatten. Denna skyldighet för arbetsgivaren har nu tagits bort. Vi har tidigare motionerat om och yrkat på att arbetsgivaren åter bör få ansvaret för detta. Men med tanke på att det har införts ett skattekonto inser vi att detta kommer att bli oerhört svårt att administrera. Däremot anser vi fortfarande att det inte är särskilt lyckat att betala in kvarskatt i december. Det är många familjer som har en ansträngd ekonomi inför julen. Det hade varit bättre om inbetalningstillfället hade kunnat förläggas till åtminstone februari. Men varför inte återgå till den gamla tidpunkten april månad? Då skulle det ges lite respit till dem som har en ekonomiskt ansträngd situation. Jag står naturligtvis bakom båda våra reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservation 12.

Herr talman! Det är nästan lite smågulligt med Per Rosengrens upprepade påståenden om att vi moderater alltid motsätter oss förbättringar, förändringar eller förstärkningar av skattemyndigheternas möjligheter att beivra skattebrott. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Vi motsätter oss förändringar som kränker medborgarnas integritet och rättigheter. Vi hävdar att vi skall leva i en rättsstat där det är viktigt för alla myndigheter - inklusive för skattemyndigheterna - att man med oväld skall betrakta medborgarna och behandla saker och ting på rätt sätt. Därför tyckte vi ursprungligen att det inte var lämpligt att skattemyndigheterna skulle vara både fiskala och brottsutredande myndigheter. Men det är klart att vi har lite olika uppfattning om skattens betydelse och om hur hög skatten skall vara, vilket jag också inledde mitt anförande med. Vi vill bekämpa en form av fogdesamhälle. Vi vill stå på medborgarnas sida. Jag vill fråga Per Rosengren: Varför skall skattemyndigheterna få möjlighet att registrera uppgifter om personer som man inte hyser någon brottsmisstanke mot? Detta är för mig, levande i ett demokratiskt samhälle, en helt absurd tanke. Eller skall skattemyndigheterna stå över rättssamhället i övrigt? Är skatterna så viktiga att man på det området kan göra praktiskt taget vad som helst? Jag var inne på detta med känsliga uppgifter. Varför i jesse namn skall skattemyndigheterna hålla på med den här typen av uppgifter? De är ju totalt irrelevanta för skattemål. Bl.a. Justitieombudsmannen och Advokatsamfundet tycker inte att skattemyndigheterna skall handlägga sådana uppgifter. Men jag kan vända på det hela: Det verkar som att det inte spelar någon roll för Per Rosengren och det parti som han företräder vilka kränkningar av medborgarnas rättigheter som kommer till stånd. Huvudsaken är att man får in mer skatt.
Herr talman! När det till att börja med gäller känsliga personuppgifter var vi faktiskt med och utformade propositionen och fick bort de känsliga personuppgifterna i fråga om underrättelseverksamhet. Däremot kan vissa känsliga personuppgifter vara nödvändiga i själva utredningen. Regeringen lyssnade faktiskt på den kritik som vi riktade i det sammanhanget. Sedan hade vi också synpunkter på sammanblandningen av fiskala och brottsutredande uppgifter. Vi anser att det skall finnas en avgränsning, och detta skall ju utvärderas. Där fick vi igenom att man noga skulle titta på detta och göra en utvärdering så att en absolut rågång kan hållas. Det är alldeles klart att det skall vara en åtskillnad mellan den fiskala och den brottsutredande verksamheten. Varför skall personer och företag som inte misstänks för brott registreras? Jo, det kan ju behövas vid kontrolluppgiftsrevisioner, tredjemansrevisioner osv. Det är självklart att det måste finnas register över dem som är föremål för den typen av utredningar och granskningar. Även om de inte själva är misstänkta för brott, är detta insamlande av uppgifter oerhört viktigt för att kunna konstatera brott i ett annat led. Men t.o.m. sådana saker går ni emot. Ni går emot gryningsrevision, för den anser ni vara kränkande. Helst skall man väl ett år innan meddela att man tänker göra en revision, om moderaterna skall bli nöjda. Vi menar att om man skall ha en effektiv brottsbekämpning när det gäller ekobrotten, måste man ha möjlighet att göra oanmälda revisioner. Men det anser inte ni att man skall ha. Ni vill heller inte ha tredjemansrevisioner och s.k. kontrolluppgiftsrevisioner, där man samlar in material för att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Detta motsätter ni. Alla verkningsfulla medel motsätter ni er.
Herr talman! Denna kanonad av kända argument har jag hört i denna kammare så länge jag har tillhört den. Gryningsrevisioner är en av Per Rosengrens specialiteter som kommer in i sammanhanget, oavsett vad vi talar om. Vad vi nu talar om är faktiskt medborgarnas rättigheter, deras integritet och möjligheter att hävda sin rätt gentemot skattemyndigheterna. Jag fick inget svar på min fråga om inställningen till att skattemyndigheterna skall leva ett liv som är mer privilegierat än de flesta andra myndigheters. Jag noterar med tillfredsställelse att också Per Rosengren tycker att man skall skilja på fiskal verksamhet och brottsutredande verksamhet. Detta har vi redan beslutat om tidigare, och då hade vi den diskussionen. Därför tycker vi att när vi nu har ett rättsväsende, ett domstolsväsende och en polis skall vi förse dem med resurser så att de kan göra utredningar. Det skall inte vara någon sammanblandning. Medborgaren skall med förtroende kunna vända sig till en skattemyndighet utan att behöva riskera att där bli inblandad i någon brottsutredande verksamhet. Som sagt: Att myndigheterna skall ha möjlighet att registrera i s.k. utredande verksamhet, oavsett om det finns misstanke eller inte, tycker jag är djupt kränkande för en svensk medborgare.
Herr talman! Jag vet att Carl Erik Hedlund anser att det är djupt kränkande att göra kontrolluppgiftsrevisioner och därmed registrera de företag som uppmanas att lämna kontrolluppgiftsrevision, s.k. tredjemansrevision - detta på grund av medborgarnas integritet. Det är precis samma argument när det gäller revisionsverksamhet med gryningsrevisioner osv., att det är emot medborgarnas integritet. Men så är det ju inte. Inte heller är det så att skattemyndigheterna skulle ha ett privilegierat liv i förhållande till andra myndigheter. Skattemyndigheterna är väl de som effektivast gör granskningar och revisioner på skatteområdet. Detta klarar inte polisen av. Åklagarna kan inte utreda detta, utan det är många gånger skattemyndigheterna som måste göra utredningarna, vilket de också skall göra. Däremot har den fiskala och den brottsutredande verksamheten organisatoriskt skilts åt på skattemyndigheterna. Jag kan hålla med om att detta noga måste bevakas och att man måste se till att de intentioner som fanns när vi fattade beslutet fullföljs fullt ut, så att den fiskala och den brottsutredande verksamheten skiljs åt, precis som sades i betänkandet. Vi var faktiskt med och fick en skrivning om att detta skall utvärderas. Jag känner igen alla argument som Carl Erik Hedlund anför. De är också väldigt kända. Ni är inte beredda att vidta i stort sett några som helst åtgärder för att komma åt den ekonomiska brottsligheten, utan ni för hela tiden medborgarnas integritet framför er. Jag är medveten om att det i enstaka fall har skett övergrepp från skattemyndigheternas sida. Men skulle inte skattemyndigheterna ha möjlighet att föra olika typer av register och att genomföra oanmälda revisioner, skulle vi ha ett oerhört trubbigt vapen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag misstänker att moderaterna skulle vara nöjda med den situationen.

Herr talman! Under förra mandatperioden beslutades att skattebrottsutredningar skulle få bedrivas hos skattemyndigheterna av särskilda s.k. skattebrottsenheter. Då ställde vi kristdemokrater oss förvisso positiva till att regeringen intensifierade kampen mot den ekonomiska brottsligheten - ett krav som vi hade drivit väldigt länge, men vi var kritiska till den valda metoden. Vår ståndpunkt är att det från principiella utgångspunkter hade varit bättre om skattemyndigheten, med sina fiskala verksamhetsmål, inte samtidigt hade brottsutredande uppgifter. I stället hade vi velat att ansträngningar hade gjorts för att utveckla och förstärka Ekobrottsmyndigheten. Effektivitetshänsyn måste balanseras mot rättssäkerheten. I en effektivt uppdelad myndighetsstruktur är det bättre om varje myndighet har väldefinierade och inte motstridiga eller konkurrerande verksamhetsmål. Vi kristdemokrater anser egentligen att den brottsutredande verksamheten borde återföras till polisen eller Ekobrottsmyndigheten. Detta klargör vi i ett särskilt yttrande i det betänkande som vi nu behandlar. När den brottsutredande verksamheten vid skattemyndigheterna nu har kommit i gång vill vi understryka vikten av att den ordinarie uppbörds-, kontrolloch taxeringsverksamheten hålls strikt åtskild från det arbete som pågår inom skattebrottsenheterna. På de förslag om behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet som vi nu skall besluta om har vi kristdemokrater också synpunkter. Det gäller främst behandling av känsliga personuppgifter och utlämnande av uppgifter. Herr talman! Med känsliga personuppgifter avses t.ex. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Trots att regeringen själv konstaterar att det sakliga behovet av ett undantag från personuppgiftslagens förbud mot att behandla känsliga personuppgifter kan ifrågasättas, föreslår man just ett sådant undantag för skattemyndigheterna. Vi kristdemokrater anser att det från integritetssynpunkt är omotiverat att känsliga personuppgifter skall behöva hanteras av skattebrottsenheterna på skattemyndigheterna. Vi ser detta som ett exempel på en gråzon som uppstår när två myndigheter med i grunden olika uppgifter blandar ihop sina verksamheter. Det undantag från personuppgiftslagens 13 § som polisen har genom polisdatalagen i fråga om behandling av känsliga personuppgifter bör inte gälla skattemyndigheten. När det gäller utlämnande av uppgifter anser vi att man i framtiden noga måste följa upp utvecklingen. Våra ställningstaganden finns redovisade i reservationerna 3 och 4. Herr talman! Jag går nu över till att tala om den del av betänkandet som behandlar yrkanden från allmänna motionstiden. Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och goda möjligheter till arbete måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll i detta sammanhang är att skapa en god jordmån för nya och växande företag. Det privata näringslivet har varit, är och kommer att vara ryggraden för Sveriges välfärd. De nya jobben skapas när de enskilda människorna finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Detta brukar kallas småföretagspolitik. I detta betänkande finns flera förslag som snarast borde genomföras. Vi kristdemokrater delar Småföretagsdelegationens uppfattning att det är onödigt krångligt att starta företag i Sverige. För att man skall kunna bli "sin egen" krävs en F-skattsedel. Men den praxis om har utvecklats hos skattemyndigheterna innebär att alltför många goda affärsidéer stupar redan där. Dagens regler innebär lite av ett moment 22: För att få en F skattsedel krävs att man har ett visst antal kunder, men för att få ett visst antal kunder krävs i regel en F skattsedel. Det måste bli lättare att beviljas F skattsedel, vilket vi också framför tillsammans med andra partier i reservation 5. Men det behövs förenklingar på många fler områden trots Per Rosengrens antydningar om att ju enklare vi gör det, desto krångligare blir det. Det är en logik som känns lite lustig. Vi måste ha en kontinuerlig strävan att göra våra system och regelverk enkla och logiska. Det finns behov av detta på flera områden. Vi får ständigt påminnelser om det, inte minst genom Småföretagsdelegationens alla förslag. I dag är det så att få av landets 700 egenföretagare klarar av att deklarera på egen hand. Ett område som är i behov av förenklingar är alltså bokföring och deklaration. Problemen med självdeklarationen har samband med de krav som ställs på bokföring och bokslut och den krångliga utformningen av bl.a. Målet för ett förenklingsarbete är att en småföretagare skall kunna deklarera själv utan hjälp utifrån. Man bör återkomma med förslag om detta. Man bör också utreda möjligheten för mindre företag att deklarera för en längre period än i dag. Herr talman! Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande, men för tids vinnande nöjer vi oss med att endast yrka bifall till reservation 3 under mom. 3 samt reservation
Herr talman! Jag vet inte om Helena Höij har fyllt i en N1-blankett på senare tid. Om man har ett antal kontoslag tar det faktiskt ganska lång tid att klumpa ihop dessa på ett lämpligt sätt. Det handlar alltså om att fylla i åtta-tio rader. Det är allt. Något bokslut behövs inte heller. En någotsånär ordnad bokföring behövs, åtminstone behöver man ha satt in fakturorna i pärmar. Men mer behövs inte. Min fråga är: Kan det bli enklare så långt? Jag anser att det skulle bli enklare om N1-hade varit lite mer utbyggd. I strävan att göra den så enkel som möjligt har den blivit för lite utbyggd och det blir svårare att hitta var man skall lägga sina olika kostnadsslag. Höij också. Vill ni ta bort N6-blanketten? Där kan man prata om en krånglig blankett. Den tar oerhört lång tid att fylla i. Men det var ju ni som ville ha en sådan blankett. Det var ni som ville ha dessa krångliga regler för enskilda firmor och handelsbolag. Det är ni som ligger bakom det tillsammans med de andra borgerliga partierna. Det skulle vara likformighet mellan aktiebolag och enskilda firmor. Bara tanken är ju fullkomligt grotesk. Man väljer ju enskild firma för enkelhetens skull, men då har ni formulerat regler som är så krångliga och så svåra bara för att det skall vara likformigt med aktiebolagen. Och nu kommer ni med reservationer som säger att det skall vara betydligt enklare. Det är faktiskt lite löjligt att höra er. Eller har ni bytt åsikt helt? Det skall kanske inte vara likställdhet mellan aktiebolag och enskilda firmor. I så fall välkomnar jag er upp på vagnen. Då stöder ni den politik som vi hela tiden har fört. Sedan har vi detta med beräkningen av F-skatten. Den räknas ju med ett visst antal procent. Ni säger att den bara skall vara 100 % av skatten av föregående år. Men det innebär ju faktiskt problem för dem som inte är aktiva. De riskerar att få en mycket stor kvarskatt. Den risken är faktiskt väldigt stor om man skulle följa er reservation 6.
Herr talman! Jag kan börja med att tala om för Per Rosengren att jag har fyllt i en N1-blankett. För den verksamheten var den blanketten alldeles tillräcklig och väldigt enkel. Men det kan mycket väl vara så att det för andra verksamheter som är lite mer omfattande än den som jag har redovisat på min blankett behövs en utvecklad N1-blankett. I så fall är det väl någonting som man får titta över i det här arbetet. Jag tycker inte att vi skall låsa oss vid vad som har varit och när olika förslag har kommit till stånd. Det vi kan konstatera här i dag är att reglerna upplevs som alltför krångliga. Egenföretagare och många småföretagare klarar inte av att deklarera på egen hand, utan de behöver ta kostsam hjälp utifrån. Det är utifrån den utgångspunkten som vi skall genomföra förändringar. Vi behöver inte titta så mycket i backspegeln utan titta framåt. Det gäller alla andra blanketter också. Det handlar inte bara om blanketter. Det kan handla om tidpunkter också, som jag också var inne på, t.ex. längden på deklarationsperioden.
Herr talman! Menar Helena Höij att ett bokslut skulle omfatta mer än 18 månader? Det har ju faktiskt varit tillåtet när man lade om. Skulle man ha två tre års intervall och deklarera vart tredje år? Jag förstår inte riktigt vad det är Helena Höij är ute efter egentligen. Sedan säger hon att N1-blanketten är väldigt enkel. Kan det bli mer än väldigt enkelt? Ni vill ju göra det ännu enklare. Om man står här i kammaren och säger att den är väldigt enkel förstår jag inte varför man har en reservation om att det skall bli ännu enklare. Kan det bli mer än väldigt enkelt? Helena Höij har inte kommenterat räntefördelningsreglerna. Hon har inte kommenterat N6 blanketten över huvud taget. Är ni beredda att ge upp den här galna tanken att aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag skall behandlas på ungefär samma sätt skattemässigt? Är ni beredda att överge det? Det är ju den tanken som leder till krångel. Det är där den stora kritiken kan riktas mot nuvarande blanketthysteri och nuvarande regler. Är ni beredda att se över detta med expansionsmedel? Eller vad står ni för i de grundläggande skattepolitiska frågorna? Ni står bara här och säger att det skall vara enklare blanketter. Men era egna grundläggande uppfattningar när det gäller beskattning leder ju till ett krångelsamhälle. Det är ni själva som är orsaken.
Herr talman! Jag tycker inte kammaren är det rätta forumet att exakt avgöra vilken blankett som behöver förändras och på vilket sätt. Även om jag inte hade några problem med det som jag skulle redovisa på de här blanketterna, kan vi ändå konstatera att de flesta av de enskilda företagare som bedriver en aktiv näringspolitik inte klarar av att deklarera själva utan behöver ta hjälp utifrån. Det är en signal så god som någon att förändringar behöver komma till stånd. Men jag är inte beredd att stå här i talarstolen och tala om exakt vilka de är.
Herr talman! Det här betänkandet rör huvudsakligen frågan om personuppgifter i skattemyndigheternas brottsförebyggande verksamhet. Det ligger i sakens natur att frågor uppstår om avvägningen mellan å ena sidan den personliga integriteten och å andra sidan behovet av att använda dessa uppgifter för att förhindra och beivra förekomsten av brottslig verksamhet. Det är Centerpartiets uppfattning att regeringen, i den proposition som ligger till grund för det här betänkande, har gått en rimlig balansgång i dessa avväganden. Vi tror också att resultatet står i hyggligt god överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet i dessa frågor. I övrigt behandlas i betänkandet ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill bara kort beröra tre reservationer som alla har sitt ursprung i samma centermotion. De har också alla anknytning till ett av våra krav i valrörelsen, nämligen enklare regler. Det rör beräkningen av F-skatt, det rör förenklad bokföring och deklaration och det rör frågan om skattebetalningsdag. När det gäller beräkning av preliminärskatteuttaget av F-skatt innebär huvudregeln att den i dag beräknas som 110 % av den slutliga skatten året innan. Det leder till att många småföretagare endera nödgas preliminärdeklarera i onödan eller att man likaledes i onödan försämrar sin likviditet genom för högt preliminärskatteuttag. Vi anser nu som tidigare att preliminär F-skatt bör tas ut baserad på föregående års slutliga skatt. I dag hämmas många småföretagare och presumtiva sådana av krångliga bokförings och deklarationsregler. Regelsystemen bör väsentligt förenklas. Den framtida arbetsmarknaden kommer att i större utsträckning ställa krav på enklare företagsformer än vad vi i dag har, framför allt för de små tjänsteföretag och enmansföretag som nu växer fram. Enklare företagsformer bör därför ingå i den översyn som vi förordar och som erfordras. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen nu har aviserat borttagande av ett antal stoppregler för fåmansbolagsägare. Det är en bra början, en början som vi har efterlyst ganska länge. Slutligen är det vår uppfattningen att inbetald skatt skall anses vara betald den dag inbetalning sker i stället för att som i dag anses vara betald den dag betalningen bokförs på skattemyndighetens konto. Herr talman! Efter detta föredömligt korta anförande ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6

Fru talman! Per Erik Granström berörde många saker i sitt anförande. Jag har två frågor. Den ena gäller F-skattebeviset. Per Erik Granström säger att de nya bestämmelserna gör att det har blivit så mycket lättare. Om det nu är så idylliskt och lyckligt, kan man också vända på resonemanget. Om det nu är så lätt att praktiskt taget alla kan få F-skattebevis, skulle man väl kunna låta alla få ett sådant. I efterhand granskar man uppgifterna och kan dra in F-skattsedlar. Under sådana förhållanden skulle man inte behöva läsa i tidningarna om hur skattemyndigheter vägrar att utfärda F-skattsedel, förlorar i länsrätten, överklagar till kammarrätten och förlorar där men ändå inte vill göra förändringar. Det finns sådana exempel. Vi hade ett konkret exempel i slutet av 1998, där en skattemyndighet har misshandlat ett företag på helt felaktiga grunder. Som jag sagt kan misstag begås, men eftersom de drabbar enskilda medborgare borde det vara en annan hantering av dessa frågor. Vad sedan gäller personuppgiftsombudet anser vi i likhet med Datainspektionen att det är väldigt viktigt för den personliga integriteten. Per Erik Granström säger att ett införande av ett regelverk om ett personuppgiftsombud på skattemyndigheten innebär onödig byråkrati. Detta är värt att notera, fru talman. Det är "onödig byråkrati" att stärka medborgarnas integritet och rättigheter. Så talar en företrädare för ett fogdesamhälle. Som jag också var inne på i mitt anförande måste vi i den här församlingen lära oss att vi är valda ombud för Sveriges folk. Vi måste slå vakt om medborgarnas integritet och aldrig kränka den. Min ytterligare fråga är: Varför skall skattemyndigheterna beviljas undantag från förbudet att hantera s.k. känsliga personuppgifter? Vad har sexuella avvikelser, ras etc. att göra med skatter?

Fru talman! Det är intressant med talet om onödig byråkrati när det gäller personuppgiftsombudet. Jag kan vända på saken och säga att det är onödig byråkrati att skattemyndigheter som åtminstone delvis uppenbarligen inte är kompetenta att läsa lagen och att tillämpa den kan försvåra för personer som vill starta företagande. Samtidigt talar bl.a. tillväxtministrar av olika slag på kafferep, i skattesamtal osv. om att vi skall ha tillväxt och skall slå vakt om just småföretagarna. Småföretagsdelegationen har angivit precis samma sak som vi, att det måste bli enklare att få F skattsedel och har en rekommendation som överensstämmer med vår. Men då är det, tycker jag, en onödig byråkrati. Och jag frågar då, Per Erik Granström: Kan man inte tänka sig att det skulle kunna underlätta för att nå det stora syftet, nämligen att vi får en tillväxt av företag och ett etablerande av nya företag som kan växa och skapa välstånd, och att det därför kan få bli några fel åt fel håll? Nu blir det ju uppenbart fel i alla fall, eftersom inte skattemyndigheterna kan tillämpa det hela. Så min fråga är: Onödig byråkrati, är det inte bara ett uttryck för skattemyndigheternas sätt att kunna sitta och regera och styra över nyföretagandet?

Fru talman! Per Erik Granström yrkar avslag på samtliga motioner här med hänvisning till de pågående skattesamtalen och med hänvisning till en utredning som skall föreslå lättnader och förenklingar för företagandet. Men i det här betänkandet finns ett antal förslag som kan genomföras utan ytterligare utredningar och utan ytterligare behov av samtal. Det gäller inte minst förslaget om att göra det enklare att bli beviljad F-skattsedel. Jag undrar om inte Per Erik Granström egentligen borde vara beredd att bifalla en del av de här motionsyrkandena och fatta vissa beslut i riktning mot att förenkla för framför allt småföretagandet i stället för att hänvisa till utredningar och pågående samtal. Är det så att socialdemokraterna tycker att det finns ett behov av regelförändringar, eller är det så att de här utredningarna och pågående samtalen är ett sätt att skjuta problemen framför sig?

Fru talman! De motioner som talar om behovet av förenklingar pekar ut områden där man önskar se förenklingar. Detta behöver inte utredas ytterligare, utan här finns, bl.a. från Småföretagsdelegationen, förslag och områden inom vilka man pekar ut att det behövs förenklingar. Och det är det de här motionsyrkandena vill göra. Man vill peka ut områden och om inte konkreta förslag så ändå inriktning på de beslut som bör fattas. Det skulle ju vara en oerhört viktig signal både till svenskt näringsliv, till svenska entreprenörer och till regeringen om vi i riksdagen kunde fatta beslut i linje med de här motionsyrkandena. Då skulle vi visa att vi tar de här problemen på allvar och att vi ser framför oss en snar lösning. Som det är nu, fru talman, tycker jag att problem skjuts på en oviss framtid.

Fru talman! Folkpartiet hade ej möjlighet att delta vid justeringssammanträdet, och därför saknas en rad Folkpartireservationer i betänkandet. I stället för att yrka bifall här i kammaren till en lång rad motioner nöjer jag mig med att yrka bifall till motion N332, yrkande 3, 4 och 8 under mom. 8. Folkpartiet står givetvis bakom alla våra parti och kommittémotioner. Följaktligen kommer Folkpartiet, i brist på egna reservationer i detta betänkande, att avstå vid omröstningen. Så till innehållet i betänkandet. Folkpartiet var i samband med inrättandet av särskilda skattebrottsenheter hos skattemyndigheterna av rättssäkerhetsskäl tveksamma. Denna nyordning innebar ett avsteg från den ordning som tidigare gällt, nämligen att den brottsutredande och brottsbeivrande verksamheten hålls åtskild från den statliga förvaltningen i övrigt. Det här är viktigt att komma ihåg. Härigenom riskeras faktiskt att den brottsutredande verksamheten inte bedrivs på ett riktigt objektivt sätt och med utgångspunkt i statsmakternas kriminalpolitiska ställningstaganden i övrigt. Då reformen slutligen kom att kraftigt begränsas jämfört med Ekobrottsutredningens ursprungliga förslag, och då skatteutskottet gjorde ett uttalande om behovet av att regeringen nogsamt följer de praktiska erfarenheterna, kunde Folkpartiet acceptera förslaget. Det har varit intressanta replikskiften här, tycker jag, om hur personuppgifter skall behandlas vid skattemyndigheternas medverkan i just brottsutredningar. Folkpartiet inser att skattebrottsenheterna vid skattemyndigheterna behöver kunna behandla en stor mängd information om brott inom skatteområdet. Utredningar om skattebrott och bokföringsbrott är många gånger väldigt komplicerade och kan röra ett flertal fysiska eller juridiska personer. För att kunna hantera detta på ett rationellt sätt krävs självklart datorstöd. Även om det i varje enskilt fall låter sig motiveras att ge myndigheterna rätt att behandla personuppgifter med automatisk databehandling är det tydligt att den totala omfattningen av samlande och bearbetande av personuppgifter kan kränka den enskildes integritet. Till detta kommer ökade möjligheter till såväl hemlig som öppen kameraövervakning, förslag om buggning osv. Vår uppfattning i Folkpartiet är att medborgarnas fri och rättigheter beträffande skydd för den enskildes integritet måste bli föremål för en omfattande och övergripande översyn av en parlamentarisk kommitté, vilket också framgår av vår Folkpartimotion. Jag går så över till regelverket för företagarna hos skattemyndigheterna. Här har också de ideologiska skillnaderna varit slående. Dels har vi några som pratar om fogdesamhälle, dels har vi några som verkar tycka att dagens blanketthysteri och krångliga regelverk är något av ett uppnått nirvana, åtminstone det bästa som någonsin inträffat. Detta är naturligtvis inte fallet. Reglerna om t.ex. F-skattsedel är ett hinder för människor som är beredda att satsa på företagande. Av kommunalskattelagens definition av näringsverksamhet framgår att det handlar om en självständigt bedriven förvärvsverksamhet. Detta tolkar myndigheterna alldeles för snävt och godtyckligt, oavsett vad Per Rosengren och herr Granström tycker. I praktiken innebär det att många människor som skulle vilja starta ett företag inte startar ett företag, och detta är naturligtvis ett stort problem. Riksskatteverket har föreslagit en mindre förändring i definitionen av näringsverksamhet, så att "självständigt bedriven förvärvsverksamhet" ändras till "med viss grad av självständighet bedriven förvärvsverksamhet". T.o.m. denna lilla förändring har regeringen yrkat avslag på, liksom även utskottet. Detta är att beklaga. Tack!
Fru talman! Jag skulle vilja diskutera den här myten om att en mängd företag inte startas på grund av de nuvarande F-skattereglerna. För det är ju en myt. Det finns väldigt få exempel på att företag blir nekade F-skattsedel. Visst, det var så för några år sedan innan de nya reglerna satte sig, framför allt när det gäller självständighetsbegreppet. Men det där har ju mjukats upp. I dag kan man i stort sett inte peka på några sådana fall. Jag har själv varit med och hjälpt folk att skicka in F-skatteblanketter och skaffa F-skattsedel. Ännu har aldrig någon av dem jag hjälpt blivit nekad F skattsedel. Jag tycker att det är lite olyckligt när man står och odlar en massa myter i kammaren.
Fru talman! Per Rosengren är ju själv ett bevis för denna myt. Han har alltså vänner som är tvungna att vända sig till honom, som ändå är något av en skatteexpert, för att klara att fylla i en elementär blankett. Detta är en brist. Människor skall kunna klara detta utan att behöva vända sig till Vänsterpartiets utomordentligt skicklige skatteexpert. Sedan har väl det förslag som väckts på Riksskatteverket tillkommit därför att människor som också är jätteduktiga experter, precis som Rosengren, faktiskt tycker att det behöver bli lite enklare.
Fru talman! Det finns folk som i stort sett inte klarar av att fylla i en enda blankett bara därför att det står "blankett" överst. Det vi diskuterar här är däremot reglerna för att få F-skattsedel. De reglerna tillåter i dag i stort sett alla att få F-skattsedel. Det är i ganska extrema fall man blir nekad. Men Johan Pehrson och de borgerliga står här och säger att jättemånga inte kan starta företag. Det är en myt! Det är inte så! Räkna upp de fall som Johan Pehrson själv känner till! Hur många handlar det om? Jag kan inte erinra mig något fall på senare tid mer än det som jag själv tog upp. Där ordnades det dock bara genom kontakt med RSV, som sade till skattemyndigheten: Reglerna är sådana här, ni kan inte hindra detta. Det är problem med tillämpningen ibland, men reglerna för att få en F-skattsedel är det inga fel på. Den myten måste ni sluta odla, för den skapar en väldigt stor oro ute hos företagen. Det är ni som skapar den oron genom den här typen av mytbildning.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag återkomma till det faktum att RSV självt har föreslagit en förändring, eftersom svårigheterna i tillämpningen beror på att det är så tuffa krav. Annars skulle man inte föreslå detta med "med viss grad av självständighet bedriven förvärvsverksamhet". För övrigt hoppas jag att Per Rosengren för sin verksamhet som skattekonsult och företagsstartare har en F-skattsedel - av skatteskäl.

Fru talman! Vi behandlar nu ett betänkande med motioner från den allmänna motionstiden avseende inkomst och fastighetsbeskattning. Det känns lite märkligt att så här snart efter höstens budgetbehandling återigen ta upp det mesta av det som då behandlades på skatteområdet. Man kan också vända på saken och säga att vi nu skall behandla frågor som vi i många fall - kanske de flesta - får återkomma till inom en månad, när den ekonomiska vårpropositionen skall föreläggas riksdagen. Den nya budgetordningen har skapat en situation som blir minst sagt märklig. Även om det nu behandlade betänkandet diskuterar både skattepolitikens inriktning i stort och detaljer i skattesystemet med anledning av enskilda motioner ger betänkandet ingen komplett bild av partiernas skattepolitik. En del av politiken har för vissa partier redan behandlats under hösten, medan andra partier har med motsvarande yrkanden nu, till viss del beroende på hur deras motioner har utformats. Detta är en ordning som innebär dubbelarbete och som inte lämnar utrymme för något seriöst uppföljningsarbete i utskottet, menar jag. Ett av syftena med den nya budgetordningen var ju bl.a. att utskotten skulle få mer tid till uppföljning av den lagstiftning som man varit med om att ta fram. Av detta har vi inte sett mycket hittills i skatteutskottet, och vi kommer sannolikt inte heller att få se särskilt mycket av det med den hanteringsordning som nu råder. Så till den politiska delen av betänkandet. Majoriteten har valt att avstyrka motionsyrkandena med hänvisning till pågående skattesamtal. Jag upplever det som en passiv hållning att hela tiden skjuta upp sina ställningstaganden. Det borde kunna gå att ha politiska åsikter även om det förs samtal med andra partier. Ett meningsfullt samtal förutsätter faktiskt att det finns ståndpunkter att lyssna till och diskutera kring. För närvarande tycker jag att det är mycket oklart vilken inriktning som regeringspartiet har både i den allmänna debatten och i skattesamtalen. Näringsministern tycks ha uppfattningen att vissa inkomstskatter bör sänkas redan i år. Finansministern har öppnat för att vissa - kanske andra - skattesänkningar skall komma i fråga om ett par år. Min uppfattning är den att det behövs skattesänkningar, främst för låg och medelinkomsttagare, och det redan nu. Det hävdade vi i höstas, och det kommer vi att återkomma till i samband med den ekonomiska vårpropositionen. Jag tycker att det vore anständigt, fru talman, om socialdemokraterna - i varje fall de socialdemokrater som sitter i regeringen - kunde försöka ensa sig om en uppfattning, eller åtminstone tala om huruvida skattesamtalen skall leda till förslag i vårpropositionen eller om det än en gång bara blir en proposition som innehåller intentioner för framtiden. Av tidtabellen att döma förefaller det som om samtalen skall fortsätta att föras också efter den 14 april. Vi har nu hört tillräckligt med uttalanden i olika riktningar för att ingen egentligen skall kunna veta vad regeringen tycker i dessa frågor. Jag är medveten om att moderaterna och socialdemokraterna har olika inställning när det gäller både nivån på skattetrycket och den tekniska utformningen av skattesystemet. Däremot tycker jag att det borde vara rimligt att svenska folket kan få någon sorts besked om huruvida det kommer att hända något med skatterna i år, nästa år, år 2000, år 2001 eller någon gång ännu längre fram i tiden. Man skulle också kunna uttrycka saken så här: Menar socialdemokraterna numera att det behövs sänkningar av inkomstskatten och att det endast är en fråga om när detta skall ske? Det är i och för sig i så fall ett fall framåt, men tidtabellen är inte ointressant. Jag menar att det behövs en förnyelse av det svenska samhället - en förnyelse som bygger på enskilda människors initiativ och skaparkraft. Detta förutsätter ett samhälle som bygger på tillväxt i näringslivet och att människor själva skall kunna förfoga över sina inkomster och sitt sparande. Det är långsiktigt varken rimligt eller möjligt att svenskar skall beskattas betydligt högre än vad som är fallet för människor i andra länder. Jag vill att Sverige skall vara ett land som lockar till sig investeringar och som lockar till sig människor. Just nu får man intrycket av att det i stället är alltfler, särskilt yngre och välutbildade, som flyttar ut. Fru talman! Tjänstesektorn är ett område som har alla förutsättningar att expandera också på ett legalt sätt. Det finns efterfrågan på massor av olika typer av tjänster, inte minst sådana som följer i spåren av informationssamhället. Med rätt sorts skattesystem kommer också utbudet att öka. Vi har lagt fram förslag som underlättar för hushållen att köpa vissa tjänster vitt, men det är ett första steg. Vi måste naturligtvis gå längre. Skall vi kunna skapa en professionell tjänstesektor inom en bred sektor måste vi vara beredda att sänka inkomstskatterna, annars kommer denna tjänstesektor aldrig att uppstå. Ett annat område som jag ville nämna här är familjepolitiken. Den behöver privatiseras. Genom införande av barnavdrag och andra åtgärder som vi föreslagit på skatteområdet gör vi det möjligt för familjerna att själva bestämma inriktningen av familjepolitiken. Det är naturligtvis viktigt. Moderat skattepolitik syftar till att skapa ekonomisk tillväxt och fler jobb, men den syftar också till att människor skall kunna leva på sin lön och få större utrymme för eget ansvar. Ju större möjligheter den enskilde får till eget ansvar desto större chans är det att den skaparkraft som finns frigörs. Slutligen, fru talman, vill jag säga att jag kanske inte tror att denna debatt leder till några ändrade positioner i skattepolitiken mellan partierna. Men jag skulle önska att Arne Kjörnsberg åtminstone svarar på de frågor jag inledningsvis ställde som handlade om syfte och tidtabell för skattesamtalen, så att vi åtminstone kan få en indikation på när riksdagen på allvar skall få tillfälle att behandla skattefrågan så att man inte, som i detta betänkande, måste avfärda samtliga frågor som behandlas med hänvisning just till dessa samtal. Jag kan försäkra både fru talmannen och kammarens ledamöter att moderaterna här i kammaren inte kommer att förtröttas i sina strävanden att lägga fram förslag om sänkta inkomstskatter, men det skulle vara trevligt att samtidigt veta något om regeringens intentioner. Jag och mina moderata kolleger står naturligtvis bakom alla reservationer där våra namn förekommer i betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall endast till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar behandlar som sagt en mängd motionsyrkanden från allmänna motionstiden som rör inkomstskatter och fastighetsbeskattning. Majoriteten föreslår avslag på samtliga förslag och hänvisar i flera fall till de pågående skatteöverläggningarna, från vilka resultatet hittills har varit mycket magert. Det är synd att utskottets majoritet inte tar tillfället i akt och nu tar initiativ till några av de nödvändiga förändringar i skattesystemet som vi har framför oss. Fru talman! Jag vill här peka på några sådana områden. Kristdemokraterna ser det som viktigt att skapa ett skattesystem som gör att fler kan klara sig på sin egen lön och inte tvingas vara beroende av bidrag för att få hushållsekonomin att gå ihop. Framför allt behöver vi sänka skatten på arbete generellt genom ett höjt grundavdrag, vilket vi kristdemokrater också föreslog i vårt budgetalternativ i höstas. Förändringar av skattesystemet bör vidare ta sikte på en växling av skatt från arbete till skatt på miljöbelastande verksamhet såsom miljöfarliga utsläpp och ändliga naturresurser. Vidare måste vi börja göra oss av med de höga skattekilarna. Dagens skattesystem förhindrar tillväxt i sektorer där det finns både utbud och en efterfrågan. Jag tänker naturligtvis särskilt på sektorn för hushållstjänster. Detta vill vi kristdemokrater göra genom att ge rätt till skatteavdrag vid köp av tjänster till hushållen. Även här har vi lagt fram konkreta förslag under hösten tillsammans med Moderaterna och En sådan ordning skulle vara ett viktigt steg mot lägre skatt på arbete och en växande och dynamisk tjänstesektor. Och det innebär en ökad valfrihet för hushållen, en valfrihet som i dag är förbehållen dem med en tjock plånbok och de som kan tänka sig att köpa dessa tjänster svart. Detta har vi tidigare debatterat i kammaren. Då har jag också påpekat att lägre kostnader för hushållstjänster inte minst skulle få betydelse för småbarnsföräldrar som i dag har en orimlig arbetsbelastning. Fru talman! I de flesta sammanhang talas det i dag om den snabba internationaliseringen och hur den påverkar Sverige. Det är en utveckling som i de flesta fall innebär både hot och möjligheter. Det gäller även skattepolitikens område. Förändringar måste snarast till som tar sikte på att minska de problem som uppstår då vi i Sverige har väsentligt högre skattenivåer och andra beskattningsområden än vad som är fallet i vår nära omgivning. I det här avseendet går förändringarna alltför långsamt. I det svenska skattesystemet utgår bl.a. skatt på boende. Sverige är ett av de länder i världen som har hårdast beskattning på boende. Principen med att beskatta fastigheter kan med fog ifrågasättas. Till skillnad från beskattning av löner, företagsvinster eller konsumtion riktas fastighetsskatten mot en tillgång som inte består av, eller sällan kan omsättas till, reda pengar. Den drabbar alla boende oavsett inkomst och betalningsförmåga. Det är tvärtemot den skatteprincip som borde gälla, dvs. skatt efter bärkraft. Därför tycker vi kristdemokrater att systemet med fastighetsskatt på sikt bör avvecklas. I stället bör kommunerna ges möjlighet att ta ut en fastighetsavgift för täckande av kostnader för gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service. I och med att uttaget av skatt på elström som produceras av vattenkraft nu har gjorts om till en fastighetsskatt aktualiseras vårt förslag igen. Det är ett förslag som skulle gynna de vattenkraftsproducerande länen. Det skulle bl.a. vara en mycket kraftfull regionalpolitisk insats, och vi anser att regeringen bör återkomma med förslag till hur en successivt sänkt fastighetsskatt i ett längre perspektiv skall kunna växlas över till en kommunal fastighetsavgift. I avvaktan på en avskaffad fastighetsskatt finns det dock en viktig principiell fråga som måste rättas till. Det gäller skatt på tomträtter. Underlaget för statlig fastighetsskatt består av värdet såväl på byggnad som på mark. I de fall där både byggnad och mark innehas med äganderätt är detta helt naturligt. Men i de fall då marken innehas med tomträtt uttas fastighetsskatt på ett felaktigt sätt. Det utgår nämligen fastighetsskatt även på tomträttsmark som tomträttsinnehavaren inte äger utan hyr, t.ex. av kommunen. Det är rimligt att fastighetsskatt i dagsläget utgår för byggnaden på tomträttsmarken men inte för själva marken. Fastighetsskatt bör alltså inte tas ut av tomträttsinnehavaren utan i förekommande fall direkt av markägaren. Fru talman! Slutligen skulle jag vilja nämna några ord om avdrag för donationer till ideella ändamål. I Sverige testamenteras årligen stora belopp som donationer till ideella ändamål som forskning och museiverksamhet men även till annan verksamhet, t.ex. till ideella föreningar och kyrkor. Idrottsföreningar och hjälporganisationer är andra exempel. I länder som har en utvecklad tradition av skatteavdrag även för större eller mindre donationer under donatorns levnad har betydande belopp donerats som har möjliggjort stora satsningar på idrott, forskning och andra välgörande ändamål. Frågan om avdrag för donationer till ideella ändamål är inte ny, utan den har återkommit med förnyad styrka under loppet av åtskilliga år. Det utförs ett fantastiskt arbete inom de ideella organisationerna, som har möjlighet att ge snabb hjälp baserad på medmänsklighet utan att vara låsta av strikta regelverk. Men behoven är långt större än de resurser som många av organisationerna förfogar över. Med tanke på bl.a. de kraftiga nedskärningar som görs av den offentliga sektorn bör nu tiden vara inne för att frigöra kapital och resurser, genom skatteavdrag för donationer till ideella föreningar, som annars aldrig skulle ha kommit dessa föreningar till del. Därför anser vi att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och till ideellt och humanitärt bistånd bör utredas. Flera av de förslag som jag har tagit upp i mitt anförande har vi redogjort för i reservationer. Vi står naturligtvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer i det här betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2 under mom. 1.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Carl Fredrik Grafs inledande synpunkter kring det meningsfulla eller, rättare sagt, det ej meningsfulla med att behandla dessa frågor när de för en kort tid sedan togs upp i samband med budgetbehandlingen. Det här betänkandet om inkomstskatter m.m. berör dessutom i stor utsträckning frågor som behandlas inom ramen för pågående skattesamtal mellan regeringen och riksdagspartierna. Följdriktigt avstyrker utskottet också i flera fall motioner med hänvisning just till dessa pågående skattesamtal. Jag kommer därför inte att gå in på några detaljer i det här anförandet utan enbart uppehålla mig vid de övergripande frågor som berörs vid de här skattesamtalen. Centerpartiets utgångspunkt för skattepolitiken och därmed naturligtvis också för dessa samtal är att vi behöver en reformering av skattesystemet för att på sikt åstadkomma ett lägre skattetryck, förenklingar i systemet och större förutsägbarhet över tiden. Vi välkomnar därför initiativet till skatteöverläggningar, men vi är kritiska till det sätt på vilket de hittills har bedrivits. Jag återkommer lite senare till detta. Vi förordar och prioriterar sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare, sänkta arbetsgivaravgifter, främst riktade till små företag, enligt den metod som vi använde när vi genomförde sänkningar under förra mandatperioden, samt lägre skatt på företagande och boende. Den sänkta skatten på arbete bör delvis ske inom ramen för en skatteväxling. När det gäller den sänkta inkomstskatten förordar vi att den sker genom ett förhöjt grundavdrag, men vi är öppna för att diskutera och överväga även andra metoder. Eftersom det i dessa grupper med lägre inkomster finns många som också uppbär olika bidragsersättningar och är beroende av inkomstberoende avgifter uppkommer mycket besvärande marginaleffekter som i vissa fall kan uppgå till mer än hundra procent. Det är därför nödvändigt att också beakta bidrags och avgiftssystemen i detta sammanhang. Det är vidare för oss i Centerpartiet oerhört viktigt att skattesänkningarna genomförs i en takt som inte äventyrar den statliga budgetbalansen. Vi har tagit ett stort ansvar för saneringen och de offentliga finanserna under hela detta decennium. Och vi kommer inte att medverka till ofinansierade skattesänkningar. Utfästelser om stora och omedelbara skattesänkningar är enbart ägnade att ge förhoppningar som inte kommer att kunna infrias. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp några synpunkter på arbetsformerna för skattesamtalens bedrivande. Enligt min mening har vi i alltför liten omfattning hittills diskuterat det övergripande syftet med samtalen och vilket resultat det är rimligt att sträva mot. Vår utgångspunkt är att försöka medverka till ett brett, långsiktigt skattepaket med bred partipolitisk förankring. Samtalen har på något sätt hittills förts sammanträde för sammanträde utan den stringens och långsiktiga inriktning som vore önskvärd. Här krävs det klara förbättringar. Ett särskilt ansvar åvilar i detta hänseende regeringspartiet som initiativtagare, men ansvaret delas också av oss övriga aktörer. Jag anser att det är utomordentligt viktigt att vi bemödar oss om att ge så riktiga och rätta signaler som möjligt till en på detta område informationstörstande allmänhet. Även här har regeringspartiet ett huvudansvar. Det måste ju kännas närmast frustrerande för denna kunskaps och informationstörstande allmänhet att möta så olika signaler på skatteområdet från regeringen och dess företrädare som har varit fallet på senare tid. Före valet gav socialdemokraterna det bestämda beskedet att det inte fanns något utrymme för skattesänkningar inom räckhåll. Efter valet var beskedet, trots att det ekonomiska läget från regeringen uppgavs ha försämrats, att det nu plötsligt fanns ett utrymme för skattesänkningar. Så för cirka en månad sedan gav finansministern beskedet att utrymme finns men inte nu. Det är alltså tre olika besked under loppet av mindre än ett halvår. Lägg därtill de olika besked i skattefrågor som olika ministrar förser oss med nästan varje dag. Det här leder naturligen till osäkerhet och oklara signaler till alla dem som har behov av besked som underlag för sina långsiktiga beslut och överväganden. Min fråga till Arne Kjörnsberg blir: Kan Arne Kjörnsberg i dag ge oss mer preciserade besked i de här hänseendena?

Fru talman! Jag tänker börja med en fråga som alla här har tagit upp lite grann. Det gäller tidtabellen för skattesamtalen. Jag vill från Miljöpartiets sida uttrycka att vi utgår från att skattesamtalen skall leda till en genomgripande reform. Och skall man göra en genomgripande reform kan diskussionen som leder till denna ta tid. Den kan inte ta alltför lång tid, men jag tycker faktiskt att de som har varit uppe här hastar lite väl mycket. Om man lyssnar på diskussionen som har varit här tidigare, och på vilka frågor som prioriteras, så märker man att inte heller dessa tre partier är helt överens om den framtida skattepolitiken. Man har inte helt samma uppfattning på alla områden. Jag tror att det är bra om vi får en genomgripande reform. Då får den hellre ta lite tid och vara strukturell och genomgripande. Sedan känner jag lite grann att de partier som har varit uppe vill få in foten i vårbudgeten. Det är lite grann detta det handlar om. Man vill få in foten genom att nu få fram förslag till vårbudgeten. Vill man det så får man väl börja samarbeta med regeringen. Det är väl det man får göra i så fall. Vi måste skilja på det mer kortsiktiga arbetet nu i vårbudgeten och skattesamtalen som skall leda till en genomgripande skattereform. Det är åtminstone min synpunkt. Så vill jag bara kort kommentera det som Carl Fredrik Graf sade. Han sade att yngre och välutbildade människor flyttar ut och att det är en fara. Varför flyttar yngre människor ut? Ja, de flyttar ut i större utsträckning i dag, och jag tycker att det är positivt. Många i min ålder gör det - inte på grund av skattetrycket utan för att man har dessa möjligheter i dag. Man har mer kunskaper om språk. Man har en ökad tillgänglighet och möjlighet att åka utomlands för att studera eller för att arbeta. Och de flesta kommer också tillbaka till Sverige efter ett antal år. Några gör det inte. Det här tycker jag är positivt. Själv kan jag säga att min mamma var en av dem som flyttade till Tyskland på 60-talet. Där mötte hon min pappa, och jag föddes i Tyskland. Hon t.ex. kom tillbaka med två barn och en man. Jag menar alltså att det här är något positivt. Det var inte lika vanligt tidigare. Det är vanligare i dag, och jag ser det som en positiv utveckling. Jag tycker inte att man skall använda det som ett argument i skattepolitiken. Sveriges konkurrenskraft handlar utifrån mitt perspektiv inte bara om skattetrycket. Det handlar faktiskt om vad Sverige har att erbjuda när det gäller jämställdhet, att man har ett samhälle som har en bra barnomsorg, ett samhälle som har mindre kriminalitet och ett samhälle som har mycket natur att erbjuda. Konkurrenskraft räknas inte bara i strikta ekonomiska faktorer. Jag tycker att den diskussionen blir lite konstig. Sveriges konkurrenskraft har faktiskt också att göra med det löneläge som finns i landet. Det finns många faktorer som påverkar. När det gäller vissa yrkesgrupper har vi från Miljöpartiet kollat upp hur det ser ut i olika länder. När det t.ex. gäller ingenjörer får man en högre lön i andra länder i EU. Och det beror inte på skatterna. Det beror på att företag, samma företag, kan erbjuda en högre lön i exempelvis Tyskland än man gör i Sverige. Hur kommer vi åt det? Skall vi komma åt det genom skattepolitik? Jag tycker att det är lite märkligt. Sedan sades det också i den förra debatten att skatter är ett rån. Det är en verklighetsbild som för mig är väldigt främmande. De rika i Sverige har på senare tid blivit rikare. De fattiga har blivit fler och fattigare. Den utvecklingen har skett i Sverige, men den har också skett i hela världen. I Sverige är det t.ex. unga människor som är förlorarna. Det är de som har förlorat mest. Och då räknar jag inte bara med de ekonomiska termerna. Då räknar jag även med den ökande miljöskulden och den allt större och ökande sociala osäkerheten. Denna miljöskuld kommer vi, den unga generationen, att få ärva. Denna sociala skuld kommer vi, de unga, att få ärva. Det tycker jag är allvarligt. Vi vill verka för en utveckling där man får en bättre miljö och där man minskar klyftorna i samhället. Om jag kort skall gå in på skattesamtalen igen så stöder vi de principer som finansministern har lagt fast; att man skall ha åtgärder i en skattereform som leder till att man använder skatter som styrmedel i miljöpolitiken och att man skall sänka inkomstskatten, främst för låg och medelinkomsttagare. Skattereformen skall också öka sysselsättningen. Den skall gynna Sverige som företagarnation, och den skall motverka utflyttningen av skattebaser. Det är principer som vi ställer oss bakom, och vi hoppas att alla partier konstruktivt kommer att delta i de här skattesamtalen. Vi tror att det är av stor vikt att få en bred skatteuppgörelse i Sverige. Vi vill också tydligt markera att vi inte tänker acceptera några dynamiska effekter i finansieringen. Vi vill ha en jämn och rättvis fördelning, och vi vill att kvaliteten i vård, omsorg och skola skall säkerställas. När det gäller finansieringen kan vi t.ex. tänka oss en växling mot energiskatter. Men vi kan även, precis som Centern, tänka oss att göra förändringar i socialförsäkringssystemet. Vi kan även arbeta för att finansiera en skattereform genom överskottet i budgeten. Det viktiga för oss är att vi får en sänkning av skatten för låg och medelinkomsttagare och att vi får en ökning av energiskatterna. Det är vad vi kommer att jobba för i det här. För låg och medelinkomsttagare har vi redan fått en skattereduktion. Det var en del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Vänstern och oss. Vi bidrog även med mer pengar till kommunerna och mer pengar till bistånd. Jag vill gärna ha en fortsatt politik i den riktningen. Vi vill alltså använda skattesystemet för att vrida utvecklingen rätt. Vi måste fråga oss: Vad är det vi vill bli av med? Är det arbete vi vill bli av med eller miljöproblem? Är det arbete vi vill bli av med skall vi höja skatten på arbete. Då skall vi ha mycket skatt på arbete. Av de knappt 1 000 miljarder kronor som vi tar in på skatt på samhället utgör ungefär 80 % skatt på just arbete. Då räknar jag också in momsen, för momsen är en indirekt skatt på omsättning där så att säga det mesta arbetet är nedlagt på vägen. Moms är det sista ledet, och då har man lagt ned mycket arbete. Det som tas ut i energi och råvarubeskattning är inte mycket mer än ungefär 5 %, och det är just energianvändningen och råvaruanvändningen som skapar de största miljöproblemen i samhället. Vi vill se till att sänka skatten på arbete, och främst då för låg och medelinkomsttagare. Vi vill i stället försöka höja skatten på energi och miljöförstöring. Det är det som är idén med det som också ofta kallas skatteväxling. Att både sänka skatten för låg och medelinkomsttagare och att höja den på energi är något som börjar ske i Europa. Vi har ett rödgrönt samarbete i många europeiska länder. I t.ex. Tyskland kommer man att höja grundavdraget. Man kommer att sänka ingångsskatten. Man har alltså en mer progressiv skatt i Tyskland, men ingångsskattenivån kommer att sänkas. Man kommer t.ex. att sänka egenavgifterna och höja olika miljöskatter. Detta är en utveckling som man kan se i många europeiska länder, och vi tror att den är nödvändig både på svensk nivå men också på europeisk nivå.

Fru talman! Yvonne Ruwaida påstår i sitt anförande att de fattigare har blivit fler och fattigare och att den sociala osäkerheten har ökat. Det är en beskrivning som jag i stort kan instämma i och som jag också ser med stor oro på. Då är frågan vad vi gör åt detta och hur vi kommer till rätta med dessa problem. Som jag ser det är arbetslösheten en av de viktigaste orsakerna till denna utveckling. Arbetslösheten leder till en ansträngd hushållsekonomi och ett ökat bidragsberoende för väldigt många. Arbetslösheten leder till sociala problem, och den leder till ökade kostnader och minskade resurser för det offentliga, för det gemensamma, och för ett välfärdssamhälle. Då måste vi komma till rätta med arbetslösheten, och då handlar det om frågor om tillväxt som vi kanske främst debatterade i det förra betänkandet men som också berörs här. Yvonne Ruwaida säger att skattesamtalen måste få ta tid och att vi måste kunna ha genomgripande diskussioner om samtliga frågor. Men tycker inte Yvonne Ruwaida att det brådskar också, att vi behöver komma till rätta med inte minst arbetslösheten och få i gång tillväxten, så att vi kan ge fler människor jobb? Och då finns det ju saker som man faktiskt är ganska överens om, och det handlar om att gå från ord till handling.
Fru talman! När det gäller arbetslösheten och den sociala osäkerheten delar jag Helena Höijs oro. Men jag tror att om man hastar blir resultatet ett hastverk och det blir instabilt för framtiden, och då ökar inte förutsättningarna för att minska arbetslösheten. Det kan också bli ett dåligt resultat. Lite tid måste skattesamtal som leder till en genomgripande skattereform få ta. Och nu talar vi inte om skattesamtal som har pågått ett halvår eller ett år utan om skattesamtal som har pågått några få månader. Jag tycker faktiskt att ni tar till överord i denna diskussion och på det sättet snarare bidrar till att skapa oro hos den svenska allmänheten.
Fru talman! Överord eller inte, men min oro är genuin. Visserligen har skattesamtalen inte pågått under något år, men skattesamtalen följer ju på andra utredningar och på andra diskussioner. Skattesamtalen har inte förts med någon särskilt stor intensitet, och såvitt jag vet har det ännu inte framkommit något resultat. Man skulle ju kunna tänka sig att man åtminstone stegvis kom fram till olika saker. Jag är lite oroad i detta sammanhang där det ändå finns en samstämmighet om att det behöver vidtas åtgärder. Bör vi då inte påskynda arbetet lite grann på vissa områden? Om vi tror att vi skall bli överens och komma fram till en mycket genomgripande skattereform, då tror jag att det har gått alldeles för lång tid.
Fru talman! Vi har ju i skattesamtalen kommit fram till att vi skall jobba med två områden framöver, dels inkomstbeskattningen, dels energibeskattningen. Vid det senaste sammanträdet diskuterade vi igenom dessa frågor, och jag tror och har en god förhoppning om att vi kommer att komma vidare. Men jag tycker att vi kan återkomma lite senare med att tycka att det går för långsamt i skattesamtalen. Jag tycker att det är lite för tidigt att gå ut och säga det. Jag tycker att det mer handlar om partipolitik i det här läget. Det är den typen av argumentation. Jag tycker att det är lite tråkigt, eftersom det inte ökar konstruktiviteten i skattesamtalen.

Fru talman! När jag var ny i riksdagen 1985 träffade jag och min kollega Berndt Ekholm en av de första kvällarna dåvarande andre vice talmannen Karl Erik Eriksson från Arvika. Jag kan inte tala värmländska, men han sade ungefär följande till oss: "Nu pôjkar när ni är nya här i riksdagen har ni så gôtt om tid, så då skall ni sitta i kammaren, för där lär ni er så mycket, för i det här huset finns det så väldigt mycket kunskap." Han hade alldeles rätt. Inte minst tycker jag att man ser det i alla motioner. Ibland kan de tyckas vara onödiga. Man talar om motionsfloder med kanske 2 700 motioner. Men när jag har läst alla motioner som faller inom skatteutskottets ram noggrant, så kommer jag ihåg vad Karl Erik Eriksson sade om att det inte bara är här i kammaren som man upptäcker denna kunskap utan att det finns en väldig massa kunskap hos riksdagens alla ledamöter. Jag tycker att vi skall vara lite stolta över det. Det finns en del som framställer våra uppdrag som att vi bara sitter av tiden. Men här läggs det ned massor med jobb, och man lär sig väldigt mycket. Och om vi tar till vara alla de kunskaper som finns från olika ledamöter, tjänstemän och partikanslier är jag säker på att vi kan komma långt. I detta betänkande finns det 65 motioner och 85 yrkanden, eller att-satser som vi brukar kalla dem i föreningslivet, och det är naturligtvis omöjligt att på ett rättvist sätt kommentera dem, i varje fall om man skall göra det på 15 minuter. Det får därför bli några nedslag här och där. Jag hoppas att ingen skall missuppfatta det och tycka att jag är orättvis eller oförskämd. Sverige är känt för, eller var det i varje fall förr i tiden, att göra ordentliga utredningar. Vi tog tid på oss, Helena Höij. Vi sökte inte strid, i varje fall inte i första hand. Vi sökte kompromiss. Striden har naturligtvis sin tid, men kompromissen har, och bör ha, sin tid. Av olika skäl - det är snabbheten i förändringarna - tror jag att vi har blivit mediernas fångar, i huvudsak på ont. Jag tror faktiskt att det ibland går lite för fort. Och jag tror att det är fel, eftersom kvaliteten blir därefter när man känner trycket från medierna och andra, inte minst olika påtryckargrupper. Egentligen tror jag att det enda som vi har gott om faktiskt är tid, i varje fall om man ser det över en lite längre tidrymd. Sedan finns det de som säger att medan gräset gror dör kon. Jag tror faktiskt att det är ganska överdrivet. Detta betänkande påverkas av flera utredningar och andra aktiviteter. Det är Skatteväxlingskommittén, Tjänstebeskattningsutredningen, Fastighetstaxeringsutredningen, Fastighetsbeskattningskommittén, Trafikbeskattningsutredningen och dessa skattesamtal. Dessa utredningar och skattesamtal har satt sin prägel på ställningstagandet från majoriteten i detta betänkande. Och med förlov sagt tycker jag nog att det hade varit bra om utredningarna och skattesamtalen hade avspeglats lite grann i de motioner, men framför allt i de reservationer, som finns i betänkandet. När det gäller motionerna kan jag förstå det, eftersom de i allmänhet skrevs innan inbjudan till skattesamtalen hade gått ut. Men jag tror faktiskt att vi alla om vi menar allvar med skattesamtalen, vilket jag är säker på att alla gör, nog skall ta till oss det när vi skriver reservationer, eller rättare sagt när ni skriver reservationer. I fråga om det här betänkandet har inte mina socialdemokratiska kolleger och jag varit i det läget att vi behövt skriva reservationer. I höstas inbjöd alltså regeringen till skattesamtal. Finansministern, och därmed regeringen, sade att han ville undersöka möjligheterna att få en bred enighet genom att med skattepolitiska åtgärder stimulera arbete, företagande, utbildning och sparande - och därmed tillväxt. Det här är dock inget trolleritrick; det kommer att ta tid. Finansministern sade att internationaliseringen måste tas med i beräkningen och att de eventuella förslag som vi kunde komma överens om icke fick äventyra detta med starka offentliga finanser. I botten låg att kvaliteten i vården, skolan och omsorgen skulle säkras. Regeringen sade dessutom i sin inbjudan till riksdagens partier att skattesystemet skall vara enkelt och likformigt. Det skall också vara låga skattesatser och breda skattebaser. Som bekant tackade alla riksdagspartier ja. Alla är nu med i de här skattesamtalen.

Dessutom skall barnomsorgskostnaderna göras avdragsgilla osv. Om Helena Höij hade haft lite mera tid på sig här i talarstolen skulle hon ha räknat upp varenda skatt som finns, och allihop skulle hon ha velat sänka. Det är nästan så att jag tänker på flickan i Evert Taubes visa - hon som i stort sett skulle köpa hela världen "om pappa ville ge jag en femöring". Mina vänner, det här måste ju finansieras! Betecknande är också att en lång rad motioner går på tvärs med strävan efter ett skattesystem som är enkelt och likformigt. Det finns 65 motioner, 85 yrkanden och 23 reservationer. Jag skall säga några ord om några av dem. Moderaterna vill ha 50 % skattereduktion på hushållstjänster. Man räknar med att det på sikt ger Jag har träffat mina kolleger i skatteutskottets socialdemokratiska grupp i det danska folketinget. För några veckor sedan var jag nämligen i Skåne. Vi åkte då över till Danmark och träffade några kolleger. De har, som bekant, vad som kallas för hjemme-tjänster. Vi var mycket intresserade och hade i förväg talat om att vi ville resonera om detta med danskarna. De hade tagit fram uppgifter. Systemet med hjemme-tjänster som till 50 % är subventionerade har gett 8 000 personer arbete. På grund av att en del t.ex. jobbar deltid blir det bara 5 000 årsarbeten. Det går ju inte att kunna och veta allt men det är inte helt ur vägen så att säga att se sig omkring i grannländer som har sådana system som man själv förordar. Jag ser att Holger Gustafsson nu antecknar flitigt. Hans parti har också med det här som en av de enkla lösningarna. Jag tror dock inte att man uttalat sig så tydligt - i varje fall kommer jag inte ihåg det - som att det blir 50 000-100 000 nya jobb. Om ni har den idén är rådet att tala med era partivänner i Danmark. Ni har ju också partivänner där. Sedan skall jag ta upp en annan sak med Kristdemokraterna som vill ha skatteväxling. Det vill även Yvonne Ruwaida och flera andra av oss ha, för det är bra. Johan Pehrson från Folkpartiet vill också ha det. Man skall ha sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi, miljöfarliga utsläpp och ändliga naturresurser. Jag har vid flera tillfällen sagt att jag tycker att det är bra att använda skatter eller avgifter på miljöområdet som styrinstrument. Men jag vill höja ett varningens finger, och detta skall jag säga i alla mina anföranden: Bygg inte välfärd på skattebaser som ni vill skall minska! Det är ju där som vi har miljöskatter och miljöavgifter. Det finns många skäl att ha dem. Men tro inte att vi skall kunna bygga välfärd på det! Det är det ena. Det andra är: Glöm inte att skattebasen arbete kanske är 20-30 gånger så stor som de skattebaser som Kristdemokraterna vill växla till! Det betyder - lite omgjort - att man, om man vill sänka skatten på arbete med 1 procentenhet, måste man höja skatter och/eller avgifter på de skattebaser som man skall växla till så att de blir 20-30 gånger högre. Kanske finns det skäl för det - vad vet jag? Det får vi i så fall diskutera. Det är dock inte så enkelt som att byta ett mot ett, utan det är någonting annat man skall göra. Än en gång: Jag tycker att man skall använda miljöskatter och miljöavgifter som styrinstrument men jag vågar inte bygga välfärd på de skattebaserna. Fru talman! Centerpartiet säger i en av sina reservationer: "Skattesänkningar skall finansieras. Ofinansierade skattesänkningar riskerar annars att slå tillbaka mot företagen i form av högre räntor till följd av försvagade statsfinanser. Det är därför mycket viktigt att positiva effekter av sänkta skatter, såsom ökad sysselsättning och högre tillväxt, inte tas ut i förväg." Jag skulle definitivt inte kunna säga det bättre själv - troligen sämre. Detta är fullständigt grundläggande. Jag noterar med glädje att också Yvonne Ruwaida, med andra ord, sagt samma sak som Rolf Kenneryd säger i reservationen. Låt oss alltså inte bygga skattesänkningar på dynamiska effekter! Läxan var alltför hård när vi gjorde det. Jag vill uppriktigt tacka Vänsterpartiets Marie Yvonne Ruwaida för ett gott samarbete kring de betänkanden som vi i dag behandlar. Jag uppskattar det väldigt mycket och ser fram emot att vi kan fortsätta på samma sätt. Jag skall också försöka svara på några av de frågor som har ställts, för jag kan inte allt. Carl Fredrik Graf tycker att vi i detta betänkande intar en passiv hållning. Det handlar, Carl Fredrik Graf, om att vi tycker att det bl.a. av artighetsskäl är rimligt att man, när man inbjudit till skattesamtal inte - kanske i motsats till er - inte skall sätta ned fötterna så väldigt djupt i jorden och slå fast allting, precis som vore det dagens sanning. Vi skall ju förhandla med bl.a. Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet. Hur länge skall skattesamtalen pågå? Ja, jag tycker att de skall på tills vi är överens om vissa grundläggande saker. Jag tycker inte att vi skall "köra på" och försöka få bort företrädare för de olika partierna från bordet. Så länge det känns meningsfullt för företrädare för Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna och de övriga partierna skall skattesamtalen pågå. Kommer det någonting i vårpropositionen? Carl Fredrik Graf, vet att det är en sådan där fråga som man ställer tre-fyra veckor innan, för då vet man att man inte får något svar och då kan man kritisera det. Vårpropositionen är under beredning. Det innebär att jag inte har för avsikt att ge något svar. Carl Fredrik Graf får vänta till den 14 april - jag tror att det är det datumet som vårpropositionen skall läggas fram. Då får ni reda på hur det förhåller sig. Ett besked kan vi dock ge, och det har vi gett i skattesamtalen: Vi vill i första hand sänka skatten på arbetsinkomster för låg och medelinkomsttagare. Vi vill se vad vi kan göra åt marginaleffekterna. Helena Höij tyckte att det var mycket magert vad gäller skattesamtalen. Jag har tidigare pekat på att om man vill vara seriös och verkligen satsa på det här gör man inte det på en kafferast. Dessutom vore det inte klokt att, som Helena Höij formulerade det, stegvis ta fram olika åtgärder. Man bör väga dem mot varandra. Man bör väga sänkta skatter på arbetsinkomster mot vad vet jag - någon åtgärd som något parti vill ha på kapitalbeskattningssidan. Därför vore det inte klokt att göra det. Till sist: Rolf Kenneryd välkomnar skattesamtalen och är kritisk till det sätt varpå de förs, de s.k. arbetsformerna. Jag hörde till min glädje att vi har ett ansvar alla där. Det finns säkert övrigt att önska. Vi har inte riktigt funnit formerna för hur vi skall göra, men vi får hjälpas åt där som i så mycket annat. Jag tycker att det finns skäl att säga det. Låt oss pröva olika möjligheter att komma fram i skattesamtalen. Allra sist, fru talman, vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på de 23 reservationerna.

Fru talman! Jag funderade lite, med tanke på hur Arne Kjörnsberg disponerade sina 15 minuter, på vad det kommer att bli för one liner i tidningen i morgon. Det var närmast det att Arne Kjörnsberg inte hade några besked förrän den 14 april. Det är naturligtvis också ett besked, men jag tycker att det är lite tråkigt att Arne Kjörnsberg inte vill inta några sorts sakliga positioner i skattefrågan. Det är lättare att diskutera då man vet vad man har att diskutera. Den andra attityden är att vilja vara ödmjuk och lyssna på alla. Det är naturligtvis en bra inställning att man lyssnar på oppositionen, men vi vill gärna från oppositionens sida lyssna på vad regeringen tycker. Utefter det kanske man kan komma framåt. På en punkt tog Arne Kjörnsberg upp en del av själva politiken. Det gäller tjänstesektorn. Jag tycker att det är beklagligt att socialdemokraterna biter sig fast i att bara se svårigheterna att utveckla den privata professionella tjänstesektorn. Vi är övertygade om att det finns många otillfredsställda behov. Det finns många jobb som skulle kunna bli utförda om man hade ett skattesystem som bejakade en fungerande tjänstesektor. Man kan diskutera vägen dit, men varje gång vi kommer med ett förslag möts vi av att det inte kommer att fungera. Men det finns länder där det faktiskt fungerar utmärkt. Det är ingen tvekan om att den professionella tjänstesektorn är ett område som kommer att öka också i Sverige om man bara får rätt ingångsvärden. Sedan några kommentarer till betänkandet och hanterandet av ärendet. Arne Kjörnsberg säger ju själv att allt avstyrks med hänvisning till skattesamtalen. Då får jag återkomma till min inledning i inledningsanförandet. Då är egentligen hela den här behandlingen meningslös i någon mening, eftersom ärendet dels har behandlats tidigare, dels avstyrks det med tanke på de skattesamtal som pågår. Då undrar jag: Varför står vi här i kammaren och diskuterar det? Då får utskottets ordförande fundera över hur vi skall disponera det här till nästa år så att vi kan ägna oss åt andra och meningsfullare saker.
Fru talman! Jag instämmer i vad Carl Fredrik Graf säger om behandlingsordningen. Men det är inte någon skatteutskottsfråga. Det är likadant för riksdagens nästan alla utskott. Det får vi väl också hjälpas åt med. Moderaternas företrädare i den utredning som är tillsatt om utvärderingen av den nya budgetprocessen, Bo Lundgren, redovisade häromgången vid skatteutskottets sammanträde att man får pröva olika möjligheter. Jag håller med om att det inte är särskilt bra att vi diskuterar egentligen samma sak två gånger med någon månads mellanrum. Det är knappast mitt fel, i varje fall inte mitt fel mer än Carl Fredrik Grafs fel. Sakliga positioner: Om jag säger att socialdemokraterna i första hand vill sänka skatten på arbetsinkomsten för låg och medelinkomsttagare, är det en saklig position? Jag tycker det. Carl Fredrik Graf tycker tydligen inte det.

Sedan kan det vara sjukvård, äldreomsorg, en industri eller en reparationsverkstad för bilar. Vi pekar inte ut olika branscher. Det vill vi pröva. Det var två sakliga positioner. Eftersom taletiden är ute kan jag inte redovisa någon mer.
Fru talman! Se där ett litet steg framåt i alla fall i sista repliken. Det är synd att jag inte har mer än en och en halv minut kvar. Följdfrågan blir naturligtvis, om man säger sig vilja sänka skatten för låg och medelinkomsttagare: När? Enligt Björn Rosengren skall det ske i år, enligt finansministern någon gång i framtiden. Vad tycker skatteutskottets ordförande? Jag tror att Arne Kjörnsberg och jag kan närma oss lite grann när det gäller tjänstesektorn. Det är inte fråga om att särskilda branscher skall ha vissa förutsättningar. Det är faktiskt fråga om att hela den professionella tjänstesektorn skall få möjligheter att fungera. Det kan vara datatekniker som vänder sig till hushållen - det kommer att bli ett stort behov av sådant i framtiden - det kan vara hemtjänster, som är det som oftast diskuteras i debatten. Det kan vara restaurangtjänster, hotellnäringen, turistnäringen, hela den sektorn. Då tror jag faktiskt att vägen att uppnå en expansion på det här området går via sänkta inkomstskatter. Men vill Arne Kjörnsberg närma sig samma syfte genom sänkta arbetsgivaravgifter, då kan vi ta en saklig diskussion om huruvida det är det ena eller det andra som är rätt. Jag tror mera på sänkta inkomstskatter. Det väsentliga är att man har en öppen attityd. Det har jag tidigare saknat. Möjligen ser jag lite ljus i tunneln efter Arne Kjörnsberg senaste inlägg.
Fru talman! Jag är säker på att talmannen lyssnar mycket bättre på mig än vad Carl Fredrik Graf gör. Jag sade faktiskt i min inledning att vi i första hand vill sänka skatten på arbetsinkomster för låg och medelinkomsttagare. Sedan nämnde jag en sak till där jag sagt något konkret, detta med att pröva möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna. Vi gör så att vi talar om vad vi i första hand vill prioritera. Vissa skatter vill vi sänka. Andra kanske vi måste för att bli överens med Per Rosengren och Carl Fredrik Graf - vad vet jag. Om man menar allvar med skattesamtalen och om man menar allvar med att ha breda helst blocköverskridande lösningar, måste man vara säker på sig själv och sin egen position men ha ett öppet sinne för att lyssna på andra. Det är finansministern som har ansvar för skattefrågorna i regeringen. Det är han eller i förekommande fall, efter hans godkännande höll jag på att säga, jag som redovisar socialdemokraternas syn på skattepolitiken. Då har vi sagt, med instämmande i Rolf Kenneryds reservation, att vi inte kommer att bidra till att sänka några skatter som inte är finansierade av de skäl som Rolf Kenneryd så fantastiskt bra redovisar i sin reservation. Detta är också en position, men den går vi inte ifrån, Carl Fredrik Graf.

Fru talman! Arne Kjörnsberg ägnade sig i sin inledning åt att i berömmande ordalag uttala sig om den kunskap som finns här i kammaren och den kunskap som han hade läst sig till i motionerna i betänkandet. Jag tycker att det är en berättigad fråga att ställa: Hur tar utskottet vara på kunskapen? Varför då avfärda all denna kunskap genom att avstyrka samtliga motioner, ofta på ett mycket summariskt sätt? Hur skall regeringen med hänvisning till befintlig kunskap ta vara på den kunskap som kommer till uttryck i de pågående skattesamtalen? Jag noterar med tillfredsställelse det medgivande som Arne Kjörnsberg gjorde. Han sade att det finns behov av förbättrade arbetsformer vid skattesamtalen.

Låt oss avsätta tillräckligt med tid nästa gång vi ses i skattesamtalen för att resonera om och ta ställning till effektivare arbetsformer. Det behöver vi.
Fru talman! Jag glömde att säga en sak i min inledning när jag talade om hur mycket kunskap det fanns i motioner och hos kammarens ledamöter. Jag skulle ha sagt att jag inte alltid instämmer i de motioner som avspeglar denna kunskap, men att jag har stor respekt för kunskapen. Det faktum att det finns mycket kunskap innebär ju inte att man måste bifalla motionen. Det beror på hur den stämmer med mina och mitt partis grundläggande värderingar och det uppdrag som mina kolleger och jag själv har fått av våra väljare. Sedan blir jag nästan rädd. Det sitter en massa ledamöter här medan andra ledamöter sitter i sina rum och tittar på intern-TV. Då säger Rolf Kenneryd att skattesamtalen är så gulliga. De andra ledamöterna kan ju undra vad vi håller på med. Men jag kan försäkra alla som lyssnar att vi försöker att diskutera i sak, men hittills har vi inte sökt strid och jag är inte heller säker på att vi skall göra det, i varje fall inte ännu. Vi skall i stället söka kompromiss, och då är vi måhända lite trevande. En del av oss har erfarenhet av att söka kompromisser, andra har det inte. Men tills vidare vill vi pröva hypotesen att alla skall vara med och pröva om man kan komma överens, och då kan det kanske upplevas som gulligt. Men gulligt i ordets bokstavliga bemärkelse är det inte. Vi försöker att arbeta hårt. Jag sitter mittemot Rolf Kenneryd under samtalen och lyssnar mycket intresserat till honom liksom till de andra.
Fru talman! Det besked som Arne Kjörnsberg nu har givit oss är att det finns olika nivåer på kunskap. Det finns en A-kunskap som socialdemokraterna står för, och det finns en B-kunskap som andra står för. Jag tror att vi behöver sammanfoga dessa olika kunskaper. Som jag tidigare tydligt har sagt tycker jag att vi snart bör ha trevat färdigt i skattesamtalen och komma in mer på konkreta ställningstaganden. Det kommer att ta tid, det medger jag gärna. Om vi har ambitionen att åstadkomma någonting substantiellt, långsiktigt och värdefullt kommer det att ta tid. Låt oss ta den tiden, men låt oss använda den så effektivt som möjligt. Det kräver respekten för varandra att vi gör.
Fru talman! Jag instämmer helt i den avslutande delen av Rolf Kenneryds replik. Vi skall ta den tid som behövs och vi skall utnyttja den tiden effektivt. Jag vet inte, men jag uttrycker mig tydligen väldigt luddigt. Jag har inte alls sagt att socialdemokraterna står för en A-kunskap och någon annan, t.ex. Centerpartiet, står för en B-kunskap, absolut inte. Jag försökte alltså uttrycka mig positivt om den kunskap som finns hos riksdagens ledamöter. Men det innebär ju inte att man alltid tycker som Rolf Kenneryd eller Rosengren om N6-blanketter. Jag har inte en aning om hur den blanketten ser ut, men jag skall lära mig det. Jag skall försöka att få tag på en N6-blankett - Per Rosengren hjälper mig nog. Jag är ny i skatteutskottet, och jag blev imponerad av att Carl Erik Hedlund och Per Rosengren med auktoritativ stämma kunde tala om N6-blanketten. Då blev jag lite avundsjuk och tänkte att också jag får väl lov att försöka att lära mig vad en N6-blankett är. Men, Rolf Kenneryd, jag försäkrar att jag inte är av den uppfattningen att det finns en A-kunskap som vi representerar och en B-kunskap som alla andra representerar, absolut inte.
Fru talman! Arne Kjörnsberg säger att det vore oklokt att genomföra olika förslag utan beaktande av samtliga dess konsekvenser. Där kan jag inte göra annat än att hålla med. Men jag vill varna Arne Kjörnsberg för att hamna i det andra diket, för att inte våga fatta några beslut, för att inte våga gå i någon riktning utan att vänta på att alla pusselbitar skall falla på plats och att allting skall vara färdigutrett i minsta detalj. Det finns två risker med det diket. Den ena risken är att det aldrig kommer någonting till stånd, och den andra risken är att de förändringar som man kan komma fram till blir så omfattande, stora och komplicerade att de blir helt oöverblickbara. För den skull kan vi få mindre överblickbarhet än om vi tar ett steg i taget. Eftersom Arne Kjörnsberg i sitt inledningsanförande kritiserade kristdemokraterna för att ha alltför många förslag, vill jag också påpeka att samtliga dessa förslag finns redovisade i vår budgetmotion som vi redovisade i höstas, och den finns fortfarande lätt tillgänglig. Där var alla förslagen finansierade. Det som mest förvånar mig i Arne Kjörnsbergs kritik var att den riktades mot att vi kristdemokrater hade så många förslag. Det vore välgörande om Arne Kjörnsberg och socialdemokraterna lite tydligare och lite mer samstämmigt kunde redogöra för var de står och vad de har för ambitioner. Som orienterare sedan gammalt vet jag att för att ta ut kompassriktningen måste man veta både var man står och vart man är på väg. Jag tror att detta gäller även på skattepolitikens område och när det gäller kompromisser i skattesamtal.